Herr talman! Jag vill inte bestrida herr Svanströms påstående att han hyser förtroende för kommunalmännen, men jag vill hävda att innebörden av utskottsmajoritetens förfaringssätt att först begära en undersökning och sedan säga att den skall leda till lagstiftning måste vara att man tydligen inte litar på att kommunalmännen följer de intentioner som lagstiftarna hade när vi en gång antog lagen i fråga.
Herr talman! Jag sade att det, om undersökningen kommer att visa att riksdagens intentioner år 1970 att förhållandena skall övervägas i varje enskilt fall inte har tillämpats, möjligen kan bli angeläget att ompröva lagen i detta sammanhang. Men detta gäller alltså, herr talman, endast om utredningen kommer att bekräfta de uttalanden som nu gjorts av flera remissinstanser. Jag är alltså fortfarande inte beredd att uttala mig om hur denna utredning kommer att utfalla. Det är först sedan dess resultat föreligger som man kan bedöma om det behövs en ändring i lagstiftningen.

Herr talman! Även om socialutskottet i sitt betänkande angående motion 435 understryker vikten av ökade insatser för smärtlindring vid förlossning kan behovet därav starkare poängteras, vilket också har gjorts i en reservation av fru Marklund och mig. Riksdagen tog ställning i den här frågan 1971 och uttalade sig då för att varje kvinna som så önskar skall kunna få hjälp till smärtlindring. Fortfarande torde dock ett mycket stort antal kvinnor uppleva sin förlossning som mycket smärtsam. Att antalet läkare inom gynekologi och obstetrik kommer att öka gör att man har anledning vänta sig en positiv förändring, då flera metoder för smärtlindring kräver läkarmedverkan. På flera håll finns också möjlighet till hjälp enligt psykoprofylaxmetoden, som av många barnaföderskor upplevs som riktig och effektiv. Alltför få kvinnor har dock i dag den möjligheten. Eftersom många läkare anser att det vetenskapliga underlaget för en säker bedömning av de risker mor och barn utsätts för vid vissa smärtlindringsmetoder inte är tillräckligt, kan vikten av forskning inte nog betonas. Vad man däremot känner till är ju vikten av mödraundervisning — andningsoch avslappningsövningar samt ordentlig kunskap om vad som händer under förlossningen. Sådan undervisning har ofta en utomordentligt fin effekt och torde också vara helt riskfri. Detta, som bl.a. ingår i den s.k. psykoprofylaktiska metoden, är ju egentligen inget annat än vad vi som fått uppleva den gamla hemförlossningen, när den var som bäst, känner till. Distriktsbarnmorskan gav ofta en mycket fin förlossningsförberedelse och sedan vid själva förlossningen ett personligt omhändertagande vilket skänkte barnaföderskan den känsla av trygghet som är så betydelsefull och även i hög grad bidrar till att höja smärttröskeln. Jag delar helt den uppfattning som Svenska barnmorskeförbundet framför i sitt remissyttrande, att man på detta sätt många gånger kan eliminera behovet av mera komplicerade smärtlindringsmetoder. Utan att plädera för återgång till hemförlossningar kan man dock önska att det som var bra och riktigt i dessa i möjligaste mån får komma även dagens barnaföderskor till del. Barnmorskeförbundet påpekar också att de knappa personella resurserna på våra förlossningsanstalter gör att man inte hinner ge den önskvärda individuella vård som skulle kunna göra anstaltsförlossningarna likvärdiga med tidigare hemförlossningar vad beträffar omhändertagandet. Man påpekar också att man sedan 1950-talet kämpat för bättre resurser för förlossningsförberedelse, avslappningsövningar, bättre personlig kontakt etc. Förbundets kamp har inte givit önskat resultat. Det som kan räknas till förlossningsförberedelser är, som jag ser det, det absolut primära och det som varje gravid kvinna skulle få komma i åtnjutande av. År 1972 lär endast 44 150 av de 117 900 mödrarna ha deltagit i mödragymnastik. Differensen mellan siffrorna kan väl till någon mindre del vara beroende av att alla inte frågat efter möjligheten, men den torde till största delen bero på bristande resurser. Fru Lantz, som står som första namn på motionen 435, och jag har båda erfarenhet av förlossningar. Efter vad jag kan förstå av vad jag läst i en av våra dagliga tidningar är våra erfarenheter av helt olika slag. Det hindrar inte att vi kan vara fullständigt överens om att allt måste göras för att varje kvinna skall få den hjälp som just hon är i behov av. Vi är alla olika, med olika fysiska och psykiska förutsättningar, och hänsyn bör tas till detta. Om man är välvillig kan man om dagens situation säga att det inte har gått så lång tid sedan riksdagen gjorde sitt uttalande i frågan om smärtlindring — tre år. Vad som är märkligt är väl att det behövde göras ett uttalande för att frågan skulle få sig en puff framåt. Herr talman! Alltför många kvinnor upplever fortfarande sin förlossning som plågsam och svår.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
Herr talman! Hur har riksdagens beslut från 1971 om smärtlindring vid förlossning infriats? Det säger att smärtlindring vid förlossning är ett rimligt krav som varje kvinna som så önskar skall få uppfyllt. Beslutet från 1971 har inte infriats. Vad som rent allmänt hänt sedan 1971 på detta område är att attityderna till smärtlindring har ändrats till kvinnornas förmån. I smärtlindringsdebatten anges ofta att ungefär en tredjedel av alla barnaföderskor upplever så stark förlossningssmärta att de har behov av effektivare smärtlindring. Denna uppfattning grundar sig bl.a. på Elisabeth Lagerkrantz' undersökning från 1970, som visade att en tredjedel av dem som tillfrågats dagen efter förlossningen upplevt ”svår” eller ”nästan outhärdlig” smärta vid förlossningen. Vidare åberopas ofta undersökningar som visar att en tredjedel upplevt den smärtlindring de fått som helt otillfredsställande. I en undersökning Smärtupplevelse och behovet av smärtlindring under förlossning av ett forskarteam från Uppsala — Fällman, Kebbon, Nilsson och Zador — visas att man får betydligt högre siffror på upplevd outhärdlig smärta om registreringen görs omedelbart efter förlossningen. Av de i undersökningen ingående kvinnorna upplevde inte mindre än 84 procent under förlossningens gång en outhärdlig smärta. Den allmänna uppfattningen att omföderskor upplever förlossningen som mindre smärtsam har inte bekräftats av denna undersökning. Vill kvinnor ha smärtlindring? I den nämnda undersökningen redovisas att ungefär 30 procent av de kvinnor som tillfrågats vill ha, utan tvekan, en effektiv smärtlindring. Att inte en högre procent jämfört med det stora procenttal som sagt sig känna en outhärdlig smärta svarat ja till önskemål om effektiv smärtlindring kan nog förklaras av den osäkerhet som framför allt bland gravida kvinnor fortfarande råder om konsekvenserna vid kvalificerad smärtlindring. Dessutom är kunskapen om möjligheterna till smärtlindring låg eller obefintlig hos många kvinnor. Det är också för många kvinnor självklart att inte begära smärtlindring med motiveringen att har andra klarat förlossningen utan smärtlindring så klarar jag det också. Men faktum kvarstår att 84 procent av barnaföderskorna skulle behöva effektiv smärtlindring. Vid Läkaresällskapets symposium i förra veckan framkom nya rön som visar att var femte kvinna får psykiska eller fysiska besvär av graviditeten eller av förlossningen. Det finns olika typer av och metoder för smärtlindring. För det första finns det smärtstillande medel som ges i tablettform eller som insprutning för en mer allmän avslappning. För det andra finns det metoder där kvinnan får inandas gaser, t.ex. lustgas. För det tredje finns det lokalbedövning. För det fjärde finns det bedövning av de nerver som leder smärtkänsligheten till hjärnan. För det femte finns det psykoprofylax som innebär en speciell andningsteknik, muskelavslappning och ett aktivt förlossningsarbete tillsammans med förlossningspersonalen. Dessutom kan hypnos användas vid förlossningar. De tre förstnämnda metoderna praktiseras allmänt på våra förlossningsavdelningar. Dessa metoder ger ingen effektiv smärtlindring för de flesta barnaföderskor. Paracervikalblockad, pudendusblockad och epiduralblockad tillhör den fjärde kategorin av smärtlindringsmetoder. Av dessa ger epiduralblocka den smärtfrihet under hela förlossningen. Det finns ingen metod som generellt passar alla kvinnor, och ingen smärtlindringsmetod kan ges helt rutinmässigt. Varje kvinna måste inför en förlossning känna trygghet och vara garanterad den hjälp som behövs under förlossningen. Kvinnan skall på ett tidigt stadium av graviditeten upplysas om olika möjligheter till smärtlindring, så att vissa erforderliga förberedelser kan vidtas inför förlossningen. Antalet förlossningar i Sverige uppgick 1973 till ca 110 000. Av dessa fick bara 7 av 1 000 effektiv smärtlindring i form av s.k. epiduralblockad. Per dag sker 320 förlossningar, och av dessa behöver inte mindre än 270 kvinnor effektiv smärtlindring. Det finns 90 kvinnokliniker i landet. Av dessa finns 9 på regionsjukhus med möjligheter att ge effektiv smärtlindring. Det finns 31 centrallasarett, eller länssjukhus som det också kallas, där kravet för att få benämnas länssjukhus är att sjukhuset skall ha full service för förlossning. Av dessa 31 länssjukhus kan bara. 16 uppfylla det kravet i dag. Kvinnor kan garanteras effektiv smärtlindring i form av epiduralblockad vid sammanlagt 24 kvinnokliniker, men bara på dagtid. Som exempel vill jag nämna Huddinge sjukhus. Det är betecknat som ett av Europas mest tekniskt utrustade sjukhus, men någon avancerad smärtlindring i form av epiduralblockader kan där inte erbjudas kvinnorna. Sjukhusets anestesiologiska service är inte heller tillräcklig för detta ändamål. Andra former av smärtlindring kan ges men också bara de på dagtid. Det är alltså fortfarande nästan omöjligt för en kvinna att få effektiv smärtlindring, om hon skulle vilja eller behöva det, trots att det sägs i socialstyrelsens råd och anvisningar att ”barnaföderskans önskan beträffande smärtlindring vid förlossning skall tillgodoses i den utsträckning medicinska skäl medger”. Varför har då inte riksdagens beslut från 1971 infriats? Ja, det finns många samverkande orsaker till det. För det första är det fråga om resurser och prioriteringar av anslagsmedel.

Å andra sidan kan, redan i dagens läge utan större resursökning, acceptabel smärtlindring ges på regions-, länsoch vissa länsdelssjukhus, dvs. alla vårdnivåer som har en ständig beredskap inom operation och anestesi.” Det uttalandet är fortfarande aktuellt. Efter vad jag kan förstå av detta utdrag är man på socialstyrelsen nöjd med rådande förhållanden. Och förnöjsamheten understryks än mer vid granskning av socialstyrelsens petita för år 1975/76, där det står: ”Ökad uppmärksamhet har efter ett riksdagsbeslut 1971 ägnats frågan om smärtlindring vid förlossning. I samband härmed har det framstått som angeläget att ytterligare stödja den mödraundervisning, som bedrivs vid mödravårdscentralerna.” Något ytterligare uttalande om smärtlindring vid förlossning förekommer inte i socialstyrelsens petita 1975/76. Resurser för avancerade smärtlindringsmetoder omnämns inte i petitan. Mot bakgrund av socialstyrelsens inställning är det betydelsefullt att riksdagen ger socialstyrelsen direktiv om hur riksdagens principbeslut från 1971 skall följas upp för att intentionerna i beslutet skall bli förverkligade. För det andra råder det brist på personella resurser för detta ändamål. Det finns helt enkelt för få läkartjänster för att förverkliga 1971 års beslut. För en fullgod förlossningsanestesi fordras tillgång till specialtränad personal 24 timmar om dygnet. Sådan finns för närvarande inte på någon förlossningsavdelning i vårt land. Förutom att det behövs läkare med adekvat utbildning på alla kvinnokliniker behöver man alltså ha tillgång till läkare dygnet runt. För det tredje måste barnmorskornas utbildning kompletteras så att de kan tillämpa de metoder som ger effektiv smärtlindring. För det fjärde måste en omfattande upplysningsverksamhet bedrivas på mödravårdscentralerna för att informera kvinnorna om de möjligheter och de rättigheter till smärtlindring som varje kvinna, åtminstone i teorin, har. Genom att höja kunskapsnivån i detta avseende hos de gravida kvinnorna kan man få till stånd ett spontant tryck — mycket större än det jag kan åstadkomma här i riksdagen —- som resulterar i att rätten att föda barn under acceptabla former förverkligas. För det femte måste stora resurser anslås till forskning för att utveckla metoder med minimala risker för barn och moder. Vänsterpartiet kommunisterna har i motion 465 krävt resurser till forskning i tillräcklig omfattning. Denna motion, som behandlades i kammaren för någon vecka sedan, har varit föremål för en omfattande remissomgång. Innehållet i remissyttrandena styrker motionärernas farhågor att de resurser som i dag ställs till förfogande för smärtlindring vid förlossning är helt otillräckliga.

Socialutskottets skrivning om motionen 435 har en positiv grundton och annat var väl inte heller att vänta med tanke på 1971 års beslut. Vad som är förvånansvärt är att utskottet inte är berett att medverka till ett förverkligande av 1971 års beslut. Utskottet kan inte vara ovetande om hur dåligt intentionerna från 1971 har infriats.

Det var bara hälften av alla länssjukhus, och inget sjukhus kan erbjuda effektiv smärtlindring nattetid. Vidare hänvisar utskottet till en beräknad ökning av antalet läkare under de närmaste åren. Vid en tillbakablick på läkarsituationen framkommer följande fakta. Enligt socialstyrelsens rullande prognos, som kallas RUPRO, från 1969 skulle det redan 1975 finnas 480 läkare i gynekologi och obstetrik och 490 i anestesiologi. Det fanns i januari i år bara 270 läkare i anestesi och 310 i gynekologi. Nu visar socialstyrelsens planer att det år 1978 skall finnas bara 560 läkare inom vardera gynekologi och anestesi. Prioriteringen som socialstyrelsen gör går alltså bakåt vad gäller läkartjänster för detta ändamål. Detta är märkligt, då socialstyrelsen vid åtskilliga tillfällen påpekat att en av de starkast begränsande faktorerna när det gäller såväl kvantitativ som kvalitativ utbyggnad av hälsooch sjukvårdens olika områden har varit tillgången på adekvat utbildad personal. Utskottet anförde vid 1971 års kammarbehandling att antalet läkare med specialistkompetens i anestesiologi respektive gynekologi och obstetrik förväntades komma att avsevärt öka. Denna förväntan har som synes helt kommit på skam. Jag vill påstå att utskottets förtröstan på en ökning av antalet läkartjänster blir en utopi så länge utskottet inte är berett att kräva att adekvat utbildade läkare skall finnas på varje kvinnoklinik dygnet runt för att ge kvinnorna en fullgod förlossningsvård. När det gäller kvinnornas förberedelser för förlossningen framhåller utskottet att försöksverksamhet pågår med psykoprofylax på mödravårdscentraler. Detta är riktigt, men det saknas möjligheter vid förlossningsavdelningarna att sedan utnyttja den kunskap i psykoprofylax som kvinnorna har fått. Utskottet framhåller dessutom att av ungefär 118 000 mödrar deltar 44 000 i mödragymnastik. Det är mindre än en tredjedel och får betecknas som ett otillfredsställande förhållande. Utskottet vill till sist understryka angelägenheten av att fortsatta insatser görs på området, så att varje kvinna som så önskar skall kunna få den hjälp i angivna hänseende som riksdagen år 1971 uttalade sig för. Angelägenhetsgraden betonar utskottet med att avslå motionen 435, som, om den bifölles, verkligen skulle garantera kvinnorna rätten till effektiv smärtlindring. Utskottet avslutar betänkandet med att ge kvinnorna en kalldusch genom att anföra följande: ”—-— kan utskottet emel lertid inte finna att det nu är erforderligt med något ytterligare initiativ av riksdagen i frågan.” Det måste bli en rättighet för varje gravid kvinna att känna trygghet och vara garanterad hjälp mot smärta under förlossningen. Det räcker inte med ett välmenande uttalande, utan det krävs praktisk handling; det har erfarenheterna från 1971 tydligt visat. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen som är fogad till socialutskottets betänkande nr 38.

Herr talman! Med anledning av att fru Lantz och fru Swartz påpekade vad utskottet och därefter riksdagen uttalade 1971 vill jag inledningsvis rekapitulera vad det beslutet innebar. Utskottet anförde att smärtlindring vid förlossning var ett rimligt krav som varje kvinna som så önskade skulle få uppfyllt. Det fanns, påpekade utskottet, inte några skäl till att inte alla möjligheter skulle tillvaratas för att underlätta för kvinnorna att föda barn. Utskottet underströk bl.a. behovet av ytterligare undersökningar rörande olika smärtlindringsmetoders effektivitet och riskerna för moder och barn samt sådana speciella säkerhetsåtgärder som är erforderliga för att möta sidoeffekter av metoderna. Utskottet erinrade vidare om beslutad ökning av läkarutbildningskapaciteten och anförde att antalet läkare med specialistkompetens förväntades komma att avsevärt öka. Utskottet ansåg att det fanns starka skäl för att närmare överväga om barnmorskor i större utsträckning kunde anförtros uppgifter när det gällde att administrera smärtlindrande medel. Utskottet betonade slutligen angelägenheten av att de resurser som är av betydelse för att man skall kunna ge smärtlindring vid förlossning förstärks vid förlossningsavdelningarna, och man anförde att med hänsyn till forskningens och undervisningens behov kunde det vara både lämpligt och önskvärt att specialavdelningar för förlossningsanestesi inrättas. Jag har velat peka på detta, därför att det gav ett klart uttryck för att utskottet ville göra så mycket som ett riksdagsutskott kan göra. Men vi fördelar ju inte läkarresurserna ute i landet. Det är socialstyrelsen som gör det, och sedan är det huvudmännen som anställer dem i sin tjänst. Riksdagen kan bara principiellt uttala hur den vill ha frågan ordnad, och det anser jag att utskottet och riksdagen gjorde 1971. I det betänkande som vi nu behandlar har vi samma principiella inställning som vi hade 1971. Det riksdagsbeslut som då fattades har inte gått spårlöst förbi. Socialstyrelsen har haft en arbetsgrupp som har sysslat med förlossningsvårdens organisation och struktur. Denna har avgivit ett betänkande. I detta anges som önskvärt att förlossningsvården till övervägande del bedrivs vid länssjukhus, vilka förutsätts skola ha ständig beredskap med läkare inom specialiteterna anestesiologi , pedia trik samt gynekologi och obstetrik . I betänkandet framhålls också den försöksverksamhet som pågår vid vissa mödravårdscentraler. Dessutom sägs att vissa specialiteter beträffande smärtlindringsmetoder endast kan utövas vid regionoch länssjukhus. I det sammanhanget kanske det finns anledning att säga några ord om den reservation som har avgivits.

Det viktigaste är naturligtvis att vi får resurser till förfogande, och det får vi inte bara genom motionsskrivande. Men varför skall glesbygdskvinnorna ha mindre specialiserad förlossningsvård? Varför skall de vara andra klassens barnaföderskor? Varför inte ställa samma krav för alla barnaföderskor? Jag säger detta bara som en replik till fru Lantz och för att samtidigt belysa hur svårt det är att få det hela att gå ihop när man skriver ut önskemål. I fråga om glesbygderna är fru Lantz beredd att acceptera en sämre förlossningsvård. Det betänkande som arbetsgruppen inom socialstyrelsen har avgivit skall remissbehandlas, och på remissvaren skall socialstyrelsen grunda sitt ställningstagande till frågan om förlossningsvårdens framtida organisation. Fru Lantz har uppenbarligen fel när hon påstår att socialstyrelsen ingenting har gjort. Men innan man går vidare måste man naturligtvis veta hur man vill ha det. Det är en sådan undersökning som socialstyrelsen har utfört genom sin arbetsgrupp och som man nu fått in remissvar på. Man kan alltså räkna med att socialstyrelsen i detta fall kommer att inta den ståndpunkt som fru Lantz önskar. Vidare har regeringen uppdragit åt skolöverstyrelsen att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av ökad kunskap om metoder för smärtlindring vid förlossning och kunnighet i tillämpningen därav i vad avser vidareutbildning av sjuksköterskor och barnmorskor. Detta har bl.a. lett till att läroplanen för utbildning av barnmorskor ändrades den 1 juli i fjol. I den nya läroplanen har man gett smärtlindring och psykoprofylax vidgat utrymme i utbildningen. Utskottet understryker för sin del angelägenheten av att fortsatta insatser i enlighet med det principprogram som 1971 års riksdag antog görs. Målsättningen måste fortfarande vara — jag vill understryka det — att varje kvinna som vill ha smärtlindring vid förlossningen skall få sådan. Jag betonar att utskottet är helt enigt om detta, och det behövs alltså ingen reservation på den punkten. När fru Lantz vill göra gällande att ett bifall till reservationen skulle betyda framsteg på detta område vill jag säga att reservationen inte innehåller någonting som inte utskottets majoritet står bakom. Det är litet allmänt välmenande ord man skrivit. Utskottet har klart uttalat sin positiva in ställning till frågan om smärtlindring vid förlossning. Vi har en lika het vilja att åstadkomma sådan som fru Lantz och fru Swartz har. Men för att vi skall lyckas i dessa strävanden behöver vi bättre utbildade barnmorskor, och det kommer vi att få enligt det nya utbildningsprogrammet. Vi behöver även fler läkare, och det kommer vi att få enligt det läkarutbildningsprogram som vi nu arbetar efter. Man beräknar att antalet läkare under de närmaste tre åren kommer att öka från 13 000 till 18 000. Sjukvårdshuvudmännens planer för åren fram till 1978 innebär att man ökar antalet läkare inom gynekologi och obstetrik med 125 och inom anestesiologin med 165. Om detta program kan genomföras innebär det en kraftig förbättring. Huruvida det är tillräckligt kan man naturligtvis tvista om och ha olika meningar om. Vi skall emellertid vara på det klara med att det inte bara är förlossningsvården som behöver fler läkare. Inom psykiatrin behöver vi fler läkare, och detsamma gäller på långtidssjukdomarnas område. Så nog finns det andra områden, fru Lantz och fru Swartz, som det finns anledning att prioritera för att vi skall få balans. Det kan bara ske under förutsättning att ökningen av läkarutbildningen fortsätter i samma takt som hittills. Det finns ingenting som motsäger att det kommer att bli en mycket kraftig ökning av utexamineringen av läkare, och då kommer också behoven att kunna tillgodoses. Däremot går det inte att bara önska sig bort från den verklighet vi lever i. Vi vet att tillgången på resurser i dag är knapp, och det är därför vi inte kommit längre i det här avseendet. Socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen kommer självfallet att pröva denna fråga under beaktande av vad utskottet och riksdagen uttalat och med hänsyn till läkartillgången. Jag skulle vilja sammanfatta utskottets synpunkter i följande konkreta uttalande. Mödraundervisningen inom barnaoch mödrahälsovården syftar till att underlätta förlossningarna, mödragymnastik med andningsövningar och avslappningsteknik likaså. Forskning pågår, vilket utbildningsutskottet redovisade i ett betänkande som riksdagen godkände för ett par veckor sedan. En viss försiktighet gör att vissa läkare anser sig sakna vetenskapligt underlag för att bedöma riskerna med smärtlindring enligt de mest avancerade metoderna — det skall också med i bilden. Här kan man säga att en intensifierad forskning har en stor uppgift att fylla för att vi skall klara de nuvarande bristerna i detta avseende. Herr talman! Utskottet står på samma ståndpunkt som det gjorde 1971, då vi med kraft sade ifrån att vi måste verka för att varje kvinna som så önskar skall kunna få smärtfri förlossning. Resurser måste skapas för att tillgodose dessa krav. Men vi har i dag, som jag uttryckligen klarlagt, inte tillräcklig kapacitet för att uppfylla de önskemålen. Vi måste — det vill jag understryka — verka för att huvudmännen på sjukvårdens område och andra ansvariga efter hand som läkartillgången ökar och utbildningen av barnmorskor och sjuksköterskor förbättras ser till att detta område ges tillräcklig kapacitet. Det kommer att ta viss tid, det kommer att kosta mycket pengar, men målinriktningen måste vara klar. I det avseendet är jag av samma uppfattning som de båda föregående talarna. Jag vill kraftigt understryka att vi inom utskottet i detta sammanhang stöder oss på verkligheten när vi gör vårt uttalande och avger vårt förslag till kammaren. Fru Swartz nämnde någonting om att reservanterna på något sätt skulle vara något litet mer villiga än utskottsmajoriteten till att lösa denna fråga. Det finns ingen skillnad i det avseendet. Att vi valt olika formuleringar ändrar inte på grundinställningen. Vi är exakt lika angelägna från vår sida som någonsin reservanterna. Fru Lantz sade att beslutet från 1971 inte infriats. Vad innehöll då det beslutet? Det var ett principuttalande, men det kan naturligtvis inte infrias med mindre än att vi får större tillgång till läkare. Fru Lantz berörde förhållandena vid Huddinge sjukhus. Fru Lantz bor, om jag inte mins fel, i det län där Huddinge sjukhus är beläget. Tala med landstingsmännen och be dem göra något, för det är de som i detta fall har avgörandet i sin hand. Sprid propagandan och påtryckningen, fru Lantz, där de hör hemma och där insatserna bäst behövs, nämligen på landstingsplanet. Då tror jag att man kanske kan nå resultat. Men jag är helt medveten om, som jag sade förut, att man aldrig kommer ifrån beroendet av tillgången på läkare. Man kommer inte ifrån verkligheten med andra ord. Socialstyrelsen är nöjd med förhållandena så som de nu är, säger fru Lantz vidare. Nej, så är det inte! Socialstyrelsen har ju haft en utredning och man kommer inom kort att ta ställning till hur det skall bli med förlossningsvården i fortsättningen. Fru Lantz får väl vänta till dess innan hon kommer med kritik mot socialstyrelsen. Om förväntningarna inte infrias — all right, då får man väl ta upp saken i det sammanhanget. Fru Lantz berörde också forskningen, och där vill jag bara hänvisa till att riksdagen tog ett beslut för ett par veckor sedan då vi avslog fru Lantz” motion i den frågan. Jag anser att riksdagen i det fallet gjorde klokt. Man kan inte, som jag tidigare påpekade, med motionsskrivande lösa de problem som finns på olika områden. Herr talman! Det finns förvisso åtskilligt mer att säga i denna fråga, men jag nöjer mig med vad jag nu har sagt och yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att riksdagen kan bara principiellt uttala hur man vill ha det ordnat i denna fråga. Hur vill man ha det ordnat? Vill man ha det som i dag när 270 kvinnor föder sina barn med outhärdlig smärta? Är det så man vill ha det ordnat? Måste man inte ta konsekvenserna av 1971 års beslut och bifalla vpkmotionen som säger att effektiv smärtlindring skall införas vid samtliga kvinnokliniker? Sedan tog herr Karlsson upp en annan sak och frågade om jag var beredd att acceptera en sämre förlossningsvård för kvinnor i glesbygd. Det är jag givetvis inte. En effektiv smärtlindring skall inte vara förbehållen ett visst antal kvinnor utan alla skall ha samma rättigheter. En effektiv smärtlindring skall ges vid alla förlossningsavdelningar. I valet mellan att få föda sitt barn inom ett rimligt avstånd från hemorten och att få en effektiv smärtlindring vill man helt naturligt föda så nära hemmet som möjligt. Men det enda riktiga i detta avseende vore givetvis att ge alla kvinnor både rätt att föda nära hemmet och tillgång till en fullgod förlossningsservice. Det borde också vara möjligt för kvinnorna att välja förlossningsort med hänsyn till behov och önskan om smärtlindring. Det finns, säger herr Karlsson, andra områden som behöver prioriteras inom sjukvården: Det är riktigt, men jag tycker att det argumentet är väldigt svagt i det här sammanhanget. Man kan vidga perspektivet och se på andra resultat av den höga tekniska utveckling vi har. Vi kan t.ex. låta människor promenera på månen och vi kan få fram resurser för forskning när det gäller stridsflygplan. Däremot kan vi inte lösa en så fundamental fråga som att ge kvinnorna möjlighet att utan onödig smärta föda sina barn. Jag tycker detta förhållande är helt absurt och kan inte acceptera det. Vidare sägs att vi kan räkna med att socialstyrelsen kommer att tillgodose behovet av smärtlindring vid förlossning. Jag är litet osäker på det för det framgår inte av socialstyrelsens petita för 1975/76. Därför vore det helt naturligt att riksdagen i dag gav socialstyrelsen direktiv hur man skall följa upp 1971 års beslut.
Herr talman! Fru Lantz gör det verkligen lätt för sig när hon skall försvara sin motion. Jag sade förut att det inte är några svårigheter att skriva motioner och uttala önskemål om hur man vill ha det. Men tyvärr lever vi i en verklighet som är helt annorlunda än den fru Lantz vill erkänna. Hon anser att bara man bifaller vpk-motionen så är all rättfärdighet uppfylld. Men snälla fru Lantz, ett bifall till vpk-motionen ger oss inte en enda läkare i detta land och det är ändå det som är avgörande för att man skall få till stånd en förbättring av förhållandena. Här gäller, fru Lantz, att mödosamt söka åstadkomma att läkarutbildningen hålls på en hög nivå och att sjukvårdshuvudmännen kan få läkare som är inriktade just på det område som både fru Lantz och jag är överens om skall ges prioritet. Men det måste naturligtvis vägas mot vilka läkarinsatser man behöver på andra områden. Detta är med andra ord den verklighet vi lever i, fru Lantz. Den kan man inte förändra bara genom att önska. Sedan säger fru Lantz att med den nuvarande tekniska utvecklingen kan man klara promenader på månen. Jag vill erinra fru Lantz om att Sverige inte deltar i månpromenaderna, utan det gör bara Sovjet och Amerika och de får väl försöka lösa sina problem. Vi lever i en liten vrå av världen, och i den lilla vrån skall vi som riksdagsmän försöka göra det bästa för de medborgare som finns här. Men tala inte om månfärder, fru Lantz, i samband med smärtlindring vid förlossning. Det är två vitt skilda begrepp. Om fru Lantz håller sig till de svenska förhållandena skall jag däremot gärna vara med och på alla tänkbara sätt försöka lösa de problem som fru Lantz vill ha lösta. Men det kan inte bara ske genom att riksdagen uttalar sig. Det krävs så mycket annat för att kunna klara dessa frågor. I socialstyrelsens petita för 1975/76 finns det inga pengar begärda för förlossningsvården, säger fru Lantz. Hur man vill ha förlossningsvården ordnad i landet har ingenting med petitan att göra. Det är landstingen som efter socialstyrelsens besked skall se till att vården ordnas så som man önskar. Vi får med andra ord ta var sak för vad den är värd. Petitan skall vi bedöma under vårriksdagen men den har ingenting med organisationen av förlossningsvården och smärtlindring vid förlossning att göra.
Herr talman! Jag påpekade redan i mitt inledningsanförande att det är viktigt med utbildade läkare inom förlossningsvården. Men om man följer de prognoser socialstyrelsen lade fram 1969, fattas nu 200 läkare på detta område. Jag är inte lika säker som herr Karlsson i Huskvarna att man kommer att prioritera läkartillgången på det här området. Det är nog snarare tvärtom. Sedan säger herr Karlsson att vi lever i en liten vrå av världen. Men bara för att vi gör det, kan vi inte acceptera att kvinnorna skall föda sina barn med outhärdlig smärta. Jag menar att resurser skall ställas till förfogande vad det än kostar. Det är ett fundamentalt krav, som utskottet måste ha haft med i beräkningen när man tog principuttalandet 1971. Det är också en jämlikhetsfråga att kunna föda barn utan outhärdlig smärta. Jag är övertygad om att herr Karlsson vid smärre operationer, eller t.o.m. vid tandläkarbesök, får den bedövning han behöver. Det skall vi kvinnor också få när vi föder våra barn.
Herr talman! Jag är helt överens med fru Lantz i det senare avseendet. Vad som skiljer är att jag tar hänsyn till verkligheten, medan fru Lantz drömmer sig hän till ett tillstånd då det bara är att önska. Resurser skall skapas till vilket pris som helst! Ja, fru Lantz, det låter bra och i princip är jag med: Kvinnorna skall beredas smärtlindring. Men, fru Lantz, vi kan ändå inte komma längre än antalet läkare och sjukvårdsresurser medger. Det är detta som är avgörande, inte vår vilja.
Herr talman! Jag tror, herr talman, att jag också tar hänsyn till verkligheten. Jag vet att det i dag finns 270 kvinnor som föder barn i Sverige med en outhärdlig smärta. De behöver smärtlindring och vi måste infria 1971 års beslut och ge dem det. Vi måste införa effektiv smärtlindring på alla kvinnokliniker, dygnet runt. På annat sätt kan man inte fullfölja beslutet från 1971. Det är verkligen att ta hänsyn till verkligheten när man med de här siffrorna för handen kräver detta.
Herr talman! Jag kanske inte skulle lägga mig i denna debatt, men jag fick en känsla av att det här handlade mycket om teknik. I olika sammanhang upplever man att vi människor har en väldig övertro på sprutor och tabletter. När jag lyssnade på fru Lantz fick jag känslan att hon också trodde mycket på sprutornas förmåga att lindra förlossningar. Fru Lantz säger att många kvinnor föder med outhärdlig smärta. Vi måste fråga: Varför föder man med smärta? Vad beror smärtan på? Är det ångest och oro? Ångest och oro kan ingen ta bort med sprutor. Barnmorskeförbundet har i sitt remissvar tydligt skrivit att det personliga omhändertagandet betyder mycket, och många gånger eliminerar behovet av komplicerade smärtlindringsmetoder. Jag tror att det är någonting som vi bör ta fasta på och i våra olika regioner söka påverka landstingen att skaffa fram personella resurser, så att de som föder barn åtminstone har någon som håller dem i hand. Det krävs inte alltid att personalen är barnmorskeutbildad. Det är mycket viktigt att de personella resurserna på förlossningsavdelningen är så pass tillräckliga att de som skall föda barn inte behöver vara ensamma utan har någon medmänniska hos sig. Många gånger betyder detta mer än möjligheten att få sprutor. Jag har velat säga detta, herr talman, eftersom jag tycker att man i denna debatt glömmer bort det mänskliga. Det talas så mycket om teknikens fulländning. Men även en mer utvecklad teknik kan inte göra alla förlossningar smärtfria. Vi måste undersöka vad smärtan beror på och varför somliga upplever sin situation så smärtsamt. Den andra sak som jag skulle vilja peka på är det som står i reservationen och som även utskottets ordförande tog upp, nämligen att människorna i glesbygder skulle ha tillgång till en mindre specialiserad förlossningsvård. Det är viktigt att man kräver att också de som föder sina barn i glesbygder skall få bästa möjliga smärtlindring. Där skulle kanske en ökning av de personella resurserna medföra en lindrigare förlossning. Men man skall som sagt inte hysa någon övertro på sprutornas välgörande effekt.
Herr talman! Jag hyser ingen övertro på sprutor och tabletter. Men ett faktum är att en tredjedel av de kvinnor som har fått smärtlindring i form av gasinhalation har upplevt sin smärtlindring såsom helt otillräcklig. Jag tror att psykoprofylaxmetoden — jag har erfarenhet av den — är utmärkt. Det bästa för både moder och barn är naturligtvis, om man kan föda sitt barn utan vare sig tabletter eller sprutor. Tyvärr utgör psykoprofylaxmetoden ingen garanti för en effektiv smärtlindring vid förlossning, eftersom så mycket ännu fattas vad gäller möjligheterna att på förlossningsavdelningarna utnyttja psykoprofylaxmetoden. Man måste bearbeta erfarenheterna hos de kvinnor som har genomgått undervisning i psykoprofylax. Psykoprofylaxmetoden kommer att vara och är redan i dag ett bra komplement, men det finns kvinnor som innan de åker in på förlossning har ett behov av att vara garanterade smärtlindring. Då måste man ta till de effektiva blockadmetoder som finns i dag. Men man skall givetvis inte begränsa sig till dem. Vad som krävs — det har sagts tidigare — är en forskning som utvecklar bättre metoder, där riskerna för både moder och barn elimineras.

Herr talman! Det är inte säkert att sprutor garanterar smärtfri förlossning. Jag har sett exempel på hur mödrar som fött sitt första barn t.ex. i Amerika, där de haft all tänkbar teknisk utrustning till hjälp, har upplevt det som mycket positivt att föda sina andra barn i Sverige, utan all denna tekniska utrustning. Det har delvis berott på att de här i landet känt en social trygghet som de inte kände i samband med den tidigare förlossningen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man också ser till den sociala situation som den blivande modern befinner sig i och inte enbart koncentrerar sig på födelseögonblicket. Man måste ha kvinnans hela sociala situation både före och efter förlossningen i åtanke när man talar om smärtlindring.

Herr talman! Det betänkandet som vi nu skall behandla innehåller grunder för statsbidrag till kommunal färdtjänst, social hemhjälp och kommunala familjedaghem. Jag vill först uttala min tillfredsställelse över att vi nu fått förslag till statsbidrag till den kommunala färdtjänsten. Det var 1970 som handikapputredningen aktualiserade denna fråga. Det behöver inte ordas mycket om värdet och nödvändigheten av att vi kan bygga ut en färdtjänst som ger möjlighet att bryta den isolering som så många handikappade får uppleva. Enligt förslaget skall det nya bidraget prövas under en försöksperiod av tre år. Jag tror det är värdefullt med en sådan försöksperiod. Man kan under denna tid göra erfarenheter, uppmärksamma eventuella brister och på grundval därav få fram ett väl fungerande färdtjänstsystem. Det är också viktigt, som det har uttalats i propositionen och understryks i utskottsbetänkandet, att de föreskrifter som skall gälla blir enkla så att systemet kan fungera. Den andra delen i förslaget avser statsbidraget för social hemhjälp. Detta är en mycket tung del ekonomiskt sett. Det är den mest utbyggda av de tre verksamheterna som propositionen omfattar. En förändring av statsbidragsreglerna i förhållande till vad som nu gäller betyder därför ökade ekonomiska påfrestningar för en del kommuner. Det nu utgående statsbidraget har varit värdefullt. Det tillkom dels för att ge kommunerna bättre möjligheter att utöka verksamheten på viktiga hjälp-, kontaktoch tillsynsområden, dels för att i dåvarande arbetsmarknadsläge skapa fler sysselsättningstillfällen, särskilt för kvinnor. De kriterier som vid tidpunkten för uppräkningen av statsbidraget låg till grund är alltjämt giltiga. Vid riksdagsbehandlingen av det s.k. stimulanspaketet krävde vi från centern att det högre statsbidraget skulle utgå även efter 1974 års utgång. Vi framhöll det negativa som ligger i att tillskapa tidsbegränsade bidrag, då det efter bidragstidens utgång uppstår problem för många kommuner att kunna fortsätta den utökade verksamhet som tillkommit under den begränsade bidragstiden. Vi är inte ensamma om att hävda detta. Kommunförbundet har gett uttryck för uppfattningen att om staten beslutar reformer på det kommunala planet så bör besluten också innefatta ekonomisk kompensation till kommunerna. Kommunförbundet har i sitt remissvar över kommunalekonomiska utredningens förslag uppmärksammat de negativa effekter som den föreslagna bidragsprocenten kan få för vissa kommuner. Kommunförbundet har bl.a. framhållit: ”Reduceringen av statsbidraget till hemhjälp får vid bidragsnivån 35 96 ett så kraftigt genomslag att det enligt styrelsens mening kan befaras att de behövliga insatserna i denna socialt betydelsefulla verksamhet äventyras.

Nu säger utskottets majoritet att en bedömning av förslagen i propositionen i första hand skall ske med utgångspunkt i förhållandena år 1973. Jag kan inte instämma i den uppfattningen, för vad är det som säger att just året 1973 och den bidragsprocent som då utgick är det rätta att utgå från? Vidare säger utskottsmajoriteten: ”Med hänsyn till det anförda och då utskottet fäster stort avseende vid att kommunerna skall stimuleras att bygga ut den sociala servicen i dess helhet och då inte minst färdtjänsten, avstyrker utskottet motionsyrkandet.” Det är inte okänt att våra kommuner brottas med stora ekonomiska problem i dag. Kan man då stimulera kommunerna till att bygga ut den sociala hemhjälpen genom att minska statsbidragen? Stimulansen kommer ju i stället genom att kommunerna får bättre ekonomiska resurser. Bidraget till färdtjänsten är ett nytt bidrag. Det fanns inte med förra året. Därför är det inte riktigt, tycker vi, att räkna in denna del när vi genomför en reform som syftar till att behålla bidragen till social hemhjälp och familjedaghem på den nivå som de haft under 1974. Det tredje inslaget i propositionen gäller den kommunala familjedaghemsverksamheten. Jag vill notera att förslaget innehåller två väsentliga förbättringar. Dels är det utvidgningen av bidragsunderlaget, dels är det slopandet av den s.k. kvotregeln. Vi har från centern år efter år krävt kvotregelns slopande. Jag noterar med tillfredsställelse vad flera remissinstanser uttalat, liksom socialministern gjort i propositionen, nämligen att det är uppenbart att kvotregeln som styrande instrument för kommunernas utbyggnad av barntillsynen nu får anses ha mindre betydelse. Jag tackar socialministern för detta uttalande. Utskottet har anslutit sig till denna uppfattning, och därmed har också de motioner som vid årets början väcktes med krav på kvotregelns slopande tillgodosetts. Vi har, som jag nämnde, tagit upp den här frågan under flera år. Vi har krävt kvotregelns avskaffande, och vi har framhållit den orättvisa som legat i dessa bestämmelser. Därför är vi tacksamma för att de krav som vi under årens lopp ställt nu har tillgodosetts. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande vid punkten 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det politiska arbetet får man vänja sig vid både ett och annat. Överbud från oppositionens sida hör inte till ovanligheterna. Ibland är överbuden uttryck för att man vill vara värst på något sätt; ibland — som i detta fall — tycker jag att det närmast är fråga om ett okynnesöverbud. Vad som närmast kommer mig i tankarna när jag ser centerpartiets uppträdande just i den här frågan är den gamla revyschlagern där man för ett par årtionden sedan sjöng Ett öre mer för mjölken. Det är samma inställning som ligger bakom den schlagern och centerns förslag om fem procent mer till kommunerna för den sociala hemhjälpen än vad en enhällig kommunalekonomisk utredning föreslagit, departementschefen förordat och alla andra partier i socialutskottet biträtt. Den reservation som de fyra centerrepresentanterna i utskottet avgivit och den motion som ligger bakom deras förslag kan inte precis sägas vara några under av klarhet. Kommunernas långsiktiga planering skulle rubbas, säger reservanterna, om man ger tidsbegränsade bidrag såsom skett för 1974 när det gäller den sociala hemhjälpen. Det är ett underligt resonemang med tanke på att man redan från början i kommunerna visste, att det 50-procentiga bidrag till den sociala hemhjälpen som utgår i år infördes som en konjunkturstimulerande åtgärd för att skapa sysselsättning under ett lågkonjunkturår. Hur skall staten i fortsättningen kunna genom bidrag till kommunerna stimulera ekonomin under år av dåliga konjunkturer, om man sedan från kommunalt håll utgår från att höjningarna av de statliga bidragen skall gälla även i fortsättningen? Det omöjliggör såvitt jag förstår konjunkturstimulerande statliga insatser till kommunal verksamhet i fortsättningen. Man skriver vidare i reservationen att propositionen inte ger kommunerna kompensation i sådan utsträckning som krävs för att driva verksamheten vid 1974 års nivå. Vad är det för tal? När har riksdagen uttalat att bidraget för 1974 skall utgå ograverat under 1975? Det har aldrig uttalats att kommunerna skall få behålla detta bidrag under högkonjunktur. Och hur många kommuner har för resten levt upp till den förutsättning som förelåg vid stimulansbidragets utbetalande, nämligen att de skulle öka antalet hemvårdarinnor? Många kommuner har tagit emot pengar, men ökningen av antalet hemvårdarinnetjänster har sannerligen inte varit tillräckligt stor för att motsvara detta önskemål. Kommunerna kan aldrig ha svävat i okunnighet om bestämmelserna. Dessa har klart angivits i riksdagsbeslutet förra året. Det bidrag som då höjdes till 50 procent var av klart avgränsad karaktär och hade som uppgift att öka sysselsättningen samtidigt som det naturligtvis gav kommunerna möjlighet att bygga ut den sociala hemhjälpen. Man säger i reservationen att om kommunerna tvingas till nedskärningar i den sociala hemhjälpsverksamheten, så drabbar det många människor med stort hjälpbehov. Ja, om man skär ned denna verksamhet, riskerar man självfallet att en del blir utan hjälp eller får mindre hjälp än under detta år. Men ned skärningen beror i så fall av hur kommunalpolitikerna ser på sin uppgift. Är det något av krut i dem och har de en social känsla för de svaga och för de gamla, så är det självklart att de fortsätter med hjälpen såsom den bedrivs i år. Det är en fråga om politisk vilja och ingenting annat. Men jag kan naturligtvis förstå att det kan ligga frestande nära för någon eller några snåla centerpartistiska kommunalmän att resonera så som reservanterna gör. Jag vill dock, uppriktigt sagt, inte tro att det är många som betraktar den sociala hemhjälpen på det sättet. Detta gäller allra helst som kommunerna sammanlagt kommer att få mera i ersättning från staten nästa år än i år till sociala ändamål, beroende på att de också kommer att få 35 procent till färdtjänsten. Det betyder i jämförelse med 1974 års stimulansbidrag en ökning med i runt tal 10 miljoner kronor. Detta måste också kombineras med resonemanget om anslaget till kommunernas sociala verksamhet. Färdtjänsten är i högsta grad en social utjämningsfråga. Handikapputredningen har för ett par år sedan föreslagit ersättning till kommunerna, och nu har alltså socialministern tillgodosett det av handikapputredningen framlagda förslaget, som behandlades med förtur av kommunalekonomiska utredningen. Tillsammans ger statsbidragen om 35 procent till vardera den kommunala färdtjänsten, kommunernas sociala hemhjälp och utbyggnaden av daghemsverksamheten mer pengar än det 50-procentiga bidraget till social hemhjälp 1974. Det är det avgörande när man skall bedöma kommunernas samlade kostnader för denna sociala verksamhet. Naturligtvis kan detta innebära att en del kommuner får mera pengar än innevarande år i statsanslag medan andra kommer att få något mindre. Det beror på i vilken takt man har byggt ut de sociala anordningarna i kommunen. Har en kommun en väl utbyggd färdtjänst är det klart att den kommunen får mer pengar än en som inte har utbyggt färdtjänsten eller har en dålig sådan. Det är alltså fråga om en stimulans som sätts in för att kommunerna skall bygga ut färdtjänsten, som är en oerhört viktig fråga för många handikappade och många gamla i vårt land. I det sammanhanget vill jag gärna ge de svenska kommunerna en eloge för att de har byggt ut färdtjänsten i den takt de har gjort det. Vi har i dag färdtjänst i 240 av landets 278 kommuner och det finns nog ingen motsvarighet någon annanstans i världen. Men jag vill betona att det är en oerhört stor skillnad mellan olika kommuner när det gäller färdtjänsten. Här vill jag verkligt kraftigt understryka både vad socialministern har anfört och vad De handikappades riksförbund påpekade vid uppvaktningen inför utskottets sekreteriat, nämligen att det är ytterst viktigt att kvaliteten på färdtjänsten blir så bra som möjligt. Man måste alltså ge de handikappade en chans till flera resor med färdtjänsten än vad många kommuner i dag erbjuder. Man kan nu uttala den förhoppningen att den stimulans som kommer till kommunerna i form av 35-procentig ersättning för färdtjänsten skall innebära en ökad satsning på dessa transporter för handikappade och därmed också göra dem någorlunda jämställda med andra människor. Varför har färdtjänsten kommit till? Jo, det är självfallet därför att medan vi andra kan åka buss kan inte en handikappad göra det. Om man vill ha någon utjämning på det här området tvingas man alltså att ge ersättning via kommunerna, och nu träder som sagt staten in och beviljar bidrag till kommunerna för den här verksamheten. Det är bra att man nu har nått till det stadiet att man kan utbygga färdtjänsten och skapa en kvalitativt högtstående sådan; det behövs verkligen. Det finns åtskilligt mer att säga i den här frågan, men jag vill bara peka på vad utskottet har anfört i fråga om daghemsverksamheten. Utskottet erinrar om LO:s remissyttrande, där det har understrukits att ”bidragsbestämmelserna inte får vara så utformade att familjedaghemmen av kommunalekonomiska skäl framstår som ett mera attraktivt alternativ än den institutionella verksamheten”. Jag vill påminna om detta med anledning av att även daghemsverksamheten faller inom området för de här statsbidragen som vi har talat om. Så ett par ord om vad herr Gustavsson i Alvesta tog upp. Han pekade på att Kommunförbundet i sitt yttrande hade nämnt någonting om att man kan befara en viss nedskärning av den här verksamheten. Där vågar jag nog vara mer optimistisk än Kommunförbundet. Sedan skall man ju hålla i minnet att en av dem som står bakom förslaget från kommunalekonomiska utredningen är direktören i Kommunförbundet Sven Järdler. Kommunförbundet har alltså inte varit orepresenterat i den utredning som har föregått förslaget om det 35-procentiga bidraget till kommunerna. å Herr Gustavsson i Alvesta säger att många kommuner brottas med ekonomiska problem. Ja, visst gör de det, det är inget tvivel om den saken. Herr Gustavsson påstår att man måste stimulera dem i stället för att som nu i stort sett inte ge mer än man gjorde förra året. Det rör sig om 10 miljoner kronor, om utredningen pekar rätt. Men då skall man komma ihåg att 1974 års insats är av konjunkturpolitisk natur. Jag vill understryka vad jag sade inledningsvis, nämligen att skall det vara "någon mening med att staten satsar pengar på konjunkturstimulerande åtgärder till kommunerna, då måste man väl också när året är slut räkna med att statens bidrag inte skall utgå på samma sätt i fortsättningen.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

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna har här argumenterat på ett sedvanligt sätt och talat om överbud osv. Jag vill bara erinra herr Karlsson om att det är många av de motioner som vi under årens lopp har väckt och som herr Karlsson från denna talarstol har betecknat som överbud men som herr Karlsson mycket snällt det här året har varit med om att tillstyrka och skriva ihop i utskottet. Vi stöder oss på det yttrande som Kommunförbundet har avlämnat. Där finns ju också socialdemokratiska ledamöter, om jag inte missminner mig. När en utredning har lagt fram ett förslag, så går det ju ut på remiss. Då är det inte ovanligt att statsråden, när de skriver propositioner, eller ledamöter tar hänsyn till vad remissinstanserna har sagt, och så har skett i det här fallet. Herr Karlsson vill att det bidrag som nu har utgått skall betraktas helt som en konjunkturstimulerande åtgärd 1974. Men om man går tillbaka till de protokoll som finns kan man få bekräftat att det även talades mycket vackert om vilken insats detta var för att bl.a., som jag tror statsministern uttryckte det, öka gemenskapen genom att man ställer fler människor till förfogande i detta sociala arbete. Sedan säger herr Karlsson att det kanske finns en del snåla centerpartister ute i kommunerna. I många kommuner där centern har ledningen har man den här hösten föreslagit skattehöjningar för att klara bl.a. dessa problem. Vi har vid olika tillfällen fått höra från herr Karlssons parti och dess tidningspress vilket skattehöjarparti centern är som kommer med sådana skattehöjningsförslag. Det är förslag som syftar till just detta — att man skall kunna klara de ökade utgifterna, bl.a. på den sociala sidan.
Herr talman! Det är ju bra med tillnyktring. Nu säger herr Gustavsson i Alvesta att det har varit nödvändigt för centern att höja skatten i många kommuner. Ja, jag förstår det. Sitter man i ansvarsställning, kan man inte komma ifrån utan då måste man ta konsekvenserna av de propåer man för fram. Det är vad som har skett. Medan ni tidigare sagt att det var fel att höja kommunalskatten så har ni tvingats att göra det i de kommuner där ni har kommit i majoritetsställning tillsammans med de andra borgerliga partierna. Ni har alltså tvingats att göra en dygd av nödvändigheten och gått med på skattehöjningar där ni i praktiken tidigare sagt att man skulle sänka skatten. Herr Gustavsson säger sedan att jag i år skulle ha varit med om att genomföra förslag som jag tidigare har betecknat som överbud. Jag kan inte erinra mig att någonting har skett i utskottet, herr Rune Gustavsson, och det är där som jag närmast har ansvaret. Skulle det ha skett i något enstaka ärende så beror det naturligtvis på penningvärdeutveckling och annat som vi har tagit hänsyn till. Vidare säger herr Gustavsson att det inte bara var i konjunkturstimulerande syfte som man genomförde detta 50-procentiga bidrag. Jo, det var det, herr Gustavsson. Det var som en del i regeringens paket för att stimulera konjunkturerna som det här anslaget gavs. Att det samtidigt innebar större gemenskap åt de gamla människorna i kommunen var en följd av att man gav det här anslaget. Genom att man ökade bidraget under denna tid för att visa kommunerna hur man skall arbeta fick man detta som ett naturligt led på köpet. Men det var alltså inte det som i och för sig var utgångspunkten, hur angeläget det än var att man försökte åstadkomma ett sådant resultat. S Nej, herr Gustavsson i Alvesta, Det går inte att komma ifrån att det är ett rent och skärt överbud som centerpartiet har kommit med. Och jag vet mycket väl hur det här spelet har gått. Man var över huvud taget väldigt tveksam om man skulle reservera sig från centerns sida i utskottet. Men starka påtryckningar gjorde naturligtvis att herr Rune Gustavsson var med och skrev på den reservation som han innerst inne nog ställer sig tämligen tveksam till.
Herr talman! När det gäller skattehöjningar och aktiviteten i kommunerna vill jag bara säga till herr Göran Karlsson att vi har att ta ansvaret både i riksdagen och i kommunerna för de förslag vi lägger fram. Men det jag reagerar mot är att herr Karlsson angriper centerpartister i kommunerna för att vara snåla, medan vi samtidigt angrips när vi föreslår inkomster till kommunerna för att klara utgifterna. Jag sade i debatten för två år sedan, herr Karlsson, att den gemenskap som =— det uttalade bl.a. statsministern klart — blir ett resultat av det här paketet har vi behov av även efter 1974. Och tongångarna var litet annorlunda vid det tillfället, herr Karlsson, än de är i dag. Herr Karlsson återkommer till talet om överbud. Jag vill erinra herr Karlsson om den motion vi väckte 1973, då vi ställde kravet här i riksdagen att det höjda bidraget inte skulle tidsbegränsas utan utgå även efter årets slut. Slutligen vill jag ställa en fråga: Menar herr Karlsson att det, även om ledamöterna i en utredning är eniga, skulle vara felaktigt att ta hänsyn till remissinstansernas uttalanden? Vad motionen grundar sig på och vad vi har följt upp i reservationen är det yttrande som Kommunförbundets styrelse har avgivit. Det går inte att komma ifrån detta.
Herr talman! Det skulle vara ett egendomligt kommunförbund om det inte skulle önska så mycket pengar från staten som möjligt. Och därmed, herr Gustavsson i Alvesta, bortfaller ju resonemanget beträffande den delen. När jag talar om överbud, så förändras inte detta faktum av att ni väckte en motion när det hela genomfördes. Det är sak samma — det är ett rent och skärt överbud och ingenting annat. När det gäller den snålhet som vissa centerpartistiska kommunalmän har visat, så tror jag ett studium av den svenska pressen under de senaste åren kommer att visa att centerpartisterna gång på gång ute i kommunerna verkligen har snålat. Jag vill erinra herr Gustavsson — vi har fört den debatten tidigare — om exempelvis den snålhet som visades i fråga om de kommunala bostadstilläggen, där man under en följd av år kunde se gränsen mellan de olika kommunerna; där centerpartisterna styrde, där var det lägst. Nu skall jag i ärlighetens namn säga att de har fått ändra uppfattning och höja bidragen till pensionärerna. Det har inte skett utan gnissel och gny, men det är den politiska opinionen ute i kommunerna som har tvingat centerpartisterna att tänka om i det avseendet liksom i så många andra. Överbuden kvarstår emellertid.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min glädje och tillfredsställelse över att kvotregeln av allt att döma nu kommer att försvinna. Den regeln har haft negativa konsekvenser för framför allt de mindre storstadsbetonade kommunerna. Det yrkande som herr Åkerlind och jag framställde i en motion vid årets början har därigenom blivit tillgodosett. På en annan punkt i samma motion yrkar vi att det skall göras en översyn av statsbidragen till daghem och familjedaghem, så att de även i övrigt blir mer neutrala. Förslaget i propositionen 141 innebär ju att statsbidragen till familjedaghemmen fr.o.m. nästa år skall utgå med 35 procent av kommunens bruttokostnad — hittills har det varit av nettokostnaden — och att den s.k. omkostnadsersättningen skall ingå i underlaget. Också det är ett steg mot mera neutrala statsbidrag som vi välkomnar. Men statsbidragen till familjedaghem och daghem kommer fortfarande att beräknas på skilda sätt, vilket kan försvåra den kommunala planeringen. Statsbidraget till daghem utgår nu med 6 500 kronor per plats och år. En plats på en spädbarnsavdelning eller på en tvåårsavdelning kostar ungefär 24 000 kronor i den kommun som jag bäst känner till, Enköpings kommun. Det innebär att statsbidraget bara täcker 27 procent av kostnaderna. På en s.k. syskonavdelning, alltså en avdelning för barn i åldern tre till sex år, är platskostnaden ungefär 15 000 kronor, och statsbidraget täcker där drygt 43 procent av kostnaderna. Detta att statsbidrag till daghemmen utgår med ett fast belopp innebär att löneökningar och andra kostnadsökningar till 100 procent slår igenom på kommunens budget. För familjedaghem, som nu kommer att få 35 procent i statsbidrag, slår däremot endast 65 procent av kostnadsökningarna igenom på kommunerna. Visserligen brukar statsbidragen till daghemmen höjas då och då, men om vi fick ett procentuellt statsbidrag också för daghemmen skulle detta underlätta kommunernas planering. Vidare utgår statsbidraget till daghemmen med samma belopp per plats, helt oberoende av personaltätheten. Om man då fick ett procentuellt statsbidrag också till daghemmen skulle det kunna utgöra en kvalitets Vi har från moderat håll inte reserverat oss till förmån för den önskade översynen, eftersom utskottets hemställan innebär ett bra steg i rätt riktning, men vi får kanske anledning återkomma till den frågan längre fram. Herr talman! Jag skall sedan helt kort ta upp en annan fråga. Statsbidraget till den kommunala hemhjälpen föreslås bli 35 procent av kommunernas bruttokostnad för verksamheten. Även fotoch hårvårdspersonal föreslås bli statsbidragsberättigad. I en del kommuner har man speciell personal anställd för t.ex. fotvård och tar en viss avgift av pensionärerna. Statsbidraget skulle då bli 35 procent av den totala lönekostnaden. I andra kommuner köper man däremot tjänster, ibland på det sättet att kommunen upplåter lokal för verksamheten och subventionerar pensionärernas behandling med ett visst belopp. Såvitt jag förstår skulle statsbidraget i det fallet möjligen utgå på själva subventionen, men inte ens det förefaller helt klart. Jag förutsätter att socialstyrelsen kommer att utarbeta anvisningar för utformningen av statsbidraget i dessa fall, och jag vill bara uttrycka den önskan att de anvisningarna kommer kommunerna till handa så snart som möjligt, så att man ute i kommunerna vet vad man har att rätta sig efter. Jag hoppas också att de anvisningarna kommer att utformas i linje med den förenklade handläggning som kommunalekonomiska utredningen eftersträvar. Herr talman!

Herr talman! I motionen 1876 har några medmotionärer och jag framhållit det angelägna i att daghemsbyggandet inte eftersätts på grund av att statsbidraget till familjedaghem förbättras. Jag skall försöka vara så kortfattad som möjligt och börjar därför med att hänvisa till motionen och till vad LO anfört i sitt yttrande över kommunalekonomiska utredningen, som utskottets ordförande tidigare citerat. LO har där påpekat att bidragsbestämmelserna inte får vara så utformade, att familjedaghem av kommunalekonomiska skäl framstår som ett mer attraktivt alternativ än den institutionella verksamheten. Ur social och pedagogisk synvinkel måste daghem generellt sett betraktas som bättre än familjedaghem. Kommunal familjedaghemsverksamhet bör därför endast vara ett komplement till daghem. Naturligtvis finns det tillfällen när familjedaghem kan vara ett nödvändigt komplement; de lämpar sig för barn som av speciella skäl inte kan anpassa sig till en daghemsverksamhet. Och visst kan familjedaghem vara enda möjligheten i glesbygder. Det är mycket angeläget att kommunerna fortlöpande bygger ut barndaghemsverksamheten i sådan takt att effektiv barnomsorg kan anvisas i alla kommuner. Den kommunala ekonomin och förmånliga statsbidragsbestämmelser till familjedaghem får inte bli en orsak till att barndaghemsbyggandet eftersätts. När riksdagen i dag fattar beslut om förbättrat statsbidrag till familjedaghem utan några som helst spärregler är detta delvis en uppmuntran till kommuner som försummat utbyggandet av barndaghemsverksamheten. Kommuner där barndaghemsbyggandet är eftersatt eller rent av ännu inte påbörjat kan nu vänta ytterligare med att bygga erforderliga barnstugor, därför att statsbidrag utgår från första platsen i familjedaghem. En ordentlig och effektiv bevakning av kommunernas byggande av barnstugor måste ske, så att inte resurserna helt felriktas och den kommunala barnomsorgen i allt större utsträckning kommer att ske i familjedaghem. Jag har helt kortfattat velat framföra dessa synpunkter för att ytterligare poängtera vad som sägs i utskottets betänkande. Kommunal barnomsorg är en nödvändighet, om våra jämlikhetssträvanden skall fullföljas och om kvinnan skall kunna komma ut på arbetsmarknaden i den utsträckning hon själv vill. Skall detta vara möjligt måste barntillsyn finnas, och då betraktar jag daghemmet som bäst generellt sett. Familjedaghem skall naturligtvis finnas som ett komplement. Herr talman! Jag har inget yrkande, men det är min förhoppning att Kungl. Maj:t noga skall följa utvecklingen och vidta åtgärder mot kommunerna om de inte i önskvärd utsträckning prioriterar daghemsbyggandet framför satsningar på familjedaghem.

Herr talman! Förslaget om statsbidrag till färdtjänst bygger ursprungligen på handikapputredningens betänkande om bättre färdmedel för handikappade. Frågan har också behandlats av den kommunalekonomiska utredningen, som främst prövat den från statsoch kommunalekonomiska synpunkter. Någon bedömning ur rehabiliteringssynpunkt eller från sociala aspekter har enligt vad jag har funnit inte gjorts av den kommunalekonomiska utredningen. Dessförinnan arbetade också handikapprörelsen under många år för att få i gång en färdtjänst i landet. Färdmöjligheterna är nämligen av grundläggande betydelse för förflyttningshandikappades möjligheter att delta i samhällslivet, att ta sig till ett arbete eller till skolan. Förslaget om statligt stöd med upp till 35 procent till kommunal färdtjänst hälsas naturligtvis med tillfredsställelse. Jag har emellertid vissa invändningar mot uppläggningen av systemet. Den allvarligaste bristen är, som jag ser det, den totala avsaknaden av kvalitetskrav motsvarande dem som handikapputredningen föreslog. För att det i propositionen uttalade syftet, att handikappade skall ges samma möjligheter som andra att leva med i samhället, skall bli en realitet är det nödvändigt att statsbidrag förbinds med vissa minimikrav som garanterar samma rätt att färdas oberoende av i vilken kommun man är bosatt. Antalet resor skall vara obegränsat, och avgiften för resenärerna bör vara densamma som gäller vid användande av allmänna färdmedel. Färdtjänst skall kunna utnyttjas dagligen, och några som helst begränsningar till typen av resor bör inte göras. Ett annat avsnitt som jag ställt mig litet fundersam till är att statsbidragsgivningen tillämpas som försöksverksamhet. Strävandena inom den kommunalekonomiska utredningen att få till stånd en försöksverksamhet med ett förenklat statsbidragssystem får inte tillåtas att äventyra denna angelägna jämlikhetsfråga. Den färdtjänst som i dag finns i de olika kommunerna är behäftad med en rad olika typer av begränsningar. I förarbetena till propositionen, alltså i kommunalekonomiska utredningens material, finner man att många kommuner infört starka begränsningar av antalet färdtjänstresor. Med anledning härav anför man följande: ”Detta torde spegla en strävan i kommunerna att begränsa färdtjänstkostnadernas utveckling” och ”torde kommunerna ha en fortsatt önskan att kontrollera kostnadsutvecklingen”. Av detta finner utredningen att man inte behöver förbinda statsbidraget med restriktiva regler. Man kan då befara att statsbidragen endast blir ett överförande av medel från staten till kommunerna för stöd till i stort sett den färdtjänststandard som gäller i dag. Jag kan inte fatta argumentationen i utredningen eller i propositionen på något annat sätt. Man litar alltså på att kommunerna skall vara återhållsamma med kostnaderna. Men målsättningen bakom statsbidraget måste ändå vara att bygga upp goda kommunikationsmöjligheter för personer med förflyttningshandikapp. Alla andra som inte har ett förflyttningshandikapp, har ju behov av att när som helst kunna resa vart som helst. Samma behov har också den rörelsehindrade. Detta synsätt borde, såsom jag ser det, ha legat till grund för den här reformen. Handikapputredningen föreslog också på sin tid ett statsbidrag med 60 procent och kommunala bidrag på 30 procent till inköp av bil för gravt rörelsehindrade, som behöver fordonet som tekniskt hjälpmedel för sin förflyttning på korta eller längre sträckor, oavsett arbete och utbildning. Som jag ser det utgör bilen ett tekniskt hjälpmedel, som för den gravt rörelsehindrade ersätter benen. Färdtjänsten kan naturligtvis inte ersätta alla de funktioner som bilen fyller för denna grupp människor. När det gäller arbete och studier utgör bilen en garanti för att man skall kunna uppfylla de krav som konkurrensen på arbetsmarknaden medför, nämligen punktlighet, snabba förflyttningsmöjligheter m.m. Men bilen är något mer än detta arbetsmarknadspolitiska medel. Den utgör också en möjlighet att delta i samhällslivet, upprätthålla vänkontakter, delta i studieoch kulturverksamhet. Den är ett medel för såväl korta som längre förflyttningar i samband med bl.a. rekreation. Det synes oss märkligt att staten accepterat att statsbidrag utgår till en elektrisk rullstol som kostar över 50 000 kronor och som inte ger de förflyttningsmöjligheter som vi antytt, medan man skyggar för att ställa ett annat hjälpmedel, som redan finns på marknaden och med garanterad god kvalitet och till lägre pris, till de gravt rörelsehindrades förfogande. Det starka behov av tillgång till bil som finns hos denna grupp handikappade avspeglas bl.a. i ett relativt stort antal ansökningar till fonder av skilda slag. Behovet har inte förändrats efter det att kommunal färdtjänst har införts. Den enskilde handikappade offrar mycket av sin övriga materiella standard för att själv kunna hålla sig med detta hjälpmedel. Bilen kan inte användas på ett bättre sätt i vårt samhälle än såsom tekniskt hjälpmedel till rörelsehindrade. I dag släpper vi fram bilismen för alla andra, men de som bäst behöver detta fordon har inte möjlighet att skaffa det på grund av ett felaktigt synsätt från samhällets sida. Liksom utskottet och socialministern vill jag ändå påtala angelägenheten av att kommunerna verkligen utnyttjar det nya statliga stödet till att bygga ut färdtjänsten och ge denna en god kvalitet. Det är viktigt att det nya bidragssystemet noggrant följs upp och utvärderas under försöksperioden. Efter vad jag kan förstå kommer så också att ske. För min egen del skall jag i fortsättningen följa utvecklingen med stort intresse.

Herr talman! Det har varit intressant att följa denna debatt. Jag noterade att utskottets ordförande framhöll att resultatet av det extra statsbidrag som har utgått inte blev det avsedda. Kommunerna tog emot pengarna men ökade inte ut hemhjälpen, som han uttryckte det om jag minns rätt. För egen del föreslog jag i en motion förra året en annan utformning av det extra bidraget. Hade man följt det förslaget är jag övertygad om att resultatet hade blivit mera i överensstämmelse med det avsedda. Jag har inget annat yrkande än utskottet i denna fråga, men jag vill ändå med några ord beröra ett problem som jag har tagit upp i motionen 1878.

Allt detta är onekligen värdefulla framsteg. Jag vill ansluta mig till den förre talaren som uttalade förhoppningen att färdtjänsten verkligen kommer att byggas ut och göras effektiv. Jag tror att det skulle vara utomordentligt värdefullt. Jag beklagar emellertid att det inte funnits ekonomiskt utrymme för kostnader för terapipersonal eller sysselsättningshandledare. Enligt min mening är aktivering en synnerligen viktig sida av verksamheten bland pensionärerna. Det är från samhällets synpunkt önskvärt att pensionärerna har något slag av verksamhet. Det skapar i regel trivsammare miljöer, och det senarelägger institutionsvården — något som för kommuner och landsting måste anses betydelsefullt även från ekonomiska synpunkter. Men det är inte mindre betydelsefullt för de berörda människorna, som genom en väl anpassad sysselsättning kan uppleva större trivsel och finna en rikare tillvaro. En satsning på detta område måste enligt min mening vara ytterst välmotiverad. Jag fick ett brev häromdagen från en kvinna som engagerat sig i verksamhet av det slaget. Hon berättade hur man i hennes kommun hade ordnat sysselsättningsverksamhet i öppen vård, som hon uttrycker det: ”Den är avsedd för sådana pensionärer som inte själva kan gå eller åka till den terapiverksamhet som bedrivs centralt. Det är människor som är handikappade på något sätt, som har svårt att gå ut på grund av yrsel eller svaghet i benen eller som av psykiska orsaker inte vågar sig ut. Vi har två sysselsättningshandledare i öppen vård anställda, en i tätorten och en i glesbygden. Verksamheten omfattar för närvarande ett sjuttiotal pensionärer och är otroligt uppskattad och efterlängtad. Det betyder mycket för de gamla att få hjälp med t.ex. materialanskaffning som det är omöjligt för de flesta att klara själva. Vi hoppas kunna bygga ut verksamheten ytterligare i glesbygden i första hand.” Hon tillägger: ” Speciellt i glesbygden och i kommuner som inte har någon dagcenterverksamhet är det en verksamhet som verkligen behöver uppmuntras.” Jag delar uppfattningen att detta är en verksamhet som är ytterst värdefull och som behöver uppmuntras. Jag vet att propositionen utarbetats på grund av ett betänkande från kommunalekonomiska utredningen. Den bygger alltså på en överenskommelse. Jag vill därför inte nu ställa något särskilt yrkande. Men jag har med motionen och mitt inlägg här i dag velat fästa uppmärksamheten på en verksamhet som jag anser vara synnerligen angelägen och som är värd stöd och uppmuntran. Det är kanske möjligt att återkomma till denna fråga i något annat sammanhang. Självfallet har den vissa beröringspunkter med folkpartiets kamp för en rörlig pensionsålder.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Westberg i Ljusdal att jag aldrig uttryckt det så, att kommunerna tagit pengarna och sedan inte byggt ut verksamheten med hemvårdarinnor. Jag uttryckte det i stället så, att man tagit emot pengarna, medan antalet nyanställda hemvårdarinnor inte blivit så stort som man räknat med att det skulle bli. Det var vad jag sade i det sammanhanget.

Herr talman! Jag noterar givetvis vad utskottets ordförande här säger; det var tydligen ett hörfel från min sida. Men det sakförhållandet står ändå kvar, att resultatet inte blev det avsedda. Och det var det resultatet jag trodde att man skulle ha nått om man följt mitt motionsyrkande.

Herr talman! Det sista var väl ett missförstånd. Det var i min motion till förra årets riksdag som jag ursprungligen tog upp den frågan, och det var detta jag avsåg.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta och jag är helt överens i en viktig punkt, nämligen att socialutgifter och alldeles särskilt de som avser vårdoch serviceinsatser lämpar sig sällsynt illa som konjunkturpolitiska instrument. Det sade vi också när denna fråga senast var aktuell. Varken hemhjälpen eller barntillsynen eller någon annan vård eller service bör få fungera som konjunkturpolitiska dragspel; deras omfattning bör bestämmas av helt andra skäl. Som redan framgått av debatten har man också misslyckats med det försök som gjordes att använda hemhjälpen och familjdaghemmen som ett led i konjunkturpolitiken. Det är inte så som jag i varje fall uppfattade att herr Karlsson i Huskvarna uttryckte det, att kommunerna tog pengarna men avstod från att utöka verksamheten. De har inte fått pengarna heller ännu — de får dem nästa år. Så hela effekten av det konjunkturpolitiska utspelet är väl egentligen att någon gång 1975 i en konjunktur som vi ännu vet mycket litet om så tickar det ut litet mer pengar till kommunerna. Men någon nämnvärd utvidgning av verksamheten har faktiskt inte uppstått. Jag har liksom herr Karlsson i Huskvarna svårt att förstå att man skulle bedöma avvägningen av en mer permanent statsbidragsnivå utifrån vad som ändå faktiskt uttryckligen var en tillfällig åtgärd. Jag tycker också, herr talman, att hela debatten här ibland andas en egenartad misstro mot kommunernas vilja att sköta sina uppgifter. Det är faktiskt inte så att kommunerna inte gör någonting annat än det som vi från riksdagen antingen piskar dem till med lag eller lockar dem till med moroten statsbidrag. Det är inte så! Sanningen är faktiskt den motsatta. Ser vi på den väldiga ansvällning av den s.k. offentliga sektorn som har skett t.ex. sedan 1960, finner vi att den kommunala ökningen är flerdubbelt större än den statliga. Den, som många tycker, smala sektor på 20-25 procent av de kommunala utgifterna som kommunerna förfogar över alldeles egenmäktigt utan att vare sig styras eller tvingas av staten har faktiskt växt allra snabbast. Om man härav skall dra några slutsatser om graden av generositet, måste man anta att kommunerna är mest generösa och alls inte riksdag och regering. Statsbidragsregler, som på ett eller annat sätt begränsar en verksamhet, fungerar oftare såsom maximering än som minimering. I de flesta fall där staten säger att kommunerna får statsbidrag upp till ett visst högsta belopp — t.ex. i fråga om familjebostadstillägg — finns det inte en kommun som inte har nått upp till högsta tänkbara gräns. Kommunerna är inte snålare än vi i riksdagen. Snarare är det tvärtom. Det finns helt andra skäl till att vi ibland kan behöva arbeta med statsbidrag. Vi kan t.ex. behöva utjämna skillnader mellan kommuner med olika bärkraft eller vilja sätta in en alldeles speciell stimulans. Man skall inte vara så misstänksam mot kommunerna att man förutsätter att de inte gör något som de inte får statsbidrag till. Man kan beklaga —- och många gör det — att färdtjänsten ännu inte har kunnat byggas ut någorlunda likformigt över hela landet. Men man kan faktiskt, om man har en annan syn på tingen, också tycka att det egentligen är ganska fantastiskt att det har gått så fort som det har gjort. På få år har färdtjänsten byggts ut i över hälften av landets kommuner. Det är ingalunda fråga om enbart de minsta kommunerna, så en mycket stor del av befolkningen har åtnjutit denna service. Tämligen snart kommer färdtjänsten att täcka hela landet. Vi hoppas alla att statsbidraget skall hjälpa till något, vilket det väl också kommer att göra. Vi måste se upp litet grand, när vi talar om belastningen på kommunerna och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det är väldigt lätt — kanske särskilt i denna församling, som till så stor del består av erfarna kommunalmän — att se dessa frågor från den budgetbehandlande kommunalmannens synpunkt. Ju fler miljoner eller miljarder vi kan föra över i statsbidragets form, desto enklare blir det att med en måttlig skattesats — eller en mindre omåttlig — få kommunens budget att gå ihop. Men vi måste hela tiden komma ihåg att det för dem som verkligen betalar, nämligen skattebetalarna, inte innebär så stor skillnad. Om en viss utgift betalas över kommunalskattesedeln eller via momsen kan för den skattebetalande vara likgiltigt. Det är samma människor i båda fallen som betalar. Förr kunde man åtminstone säga att det hade en fördelningspolitisk effekt att man flyttade över utgifter från kommunalskatten till statsskatten, eftersom statsskatten var progressiv. Men nu är det inte så. Finansministern, som har kommit in i kammaren, och alla vi andra tycks vara överens om att det nu inte går att höja den direkta statliga skatten. Andra statliga inkomstkällor får tas till. De slår ungefär lika djupt nedåt som kommunalskatten gör. Man skall ändå ha detta klart för sig så att man inte tror att man gör någon väldigt hjälpsam förbättring för det skattebetalande svenska folket bara genom att flytta en utgift från ett konto till ett annat. Vi skall ha andra avsikter med statsbidragen. Då bör vi ha rätt även till den avsikten att pröva oss fram. Någon var tveksam om detta. De ledamöter av denna kammare som har kostat på sig att läsa kommunalekonomiska utredningens betänkande i denna fråga har kanske tyckt att det är intill tråkighet monotont. Nästan ord för ord upprepas i tre avsnitt i samma fraser en beskrivning av hur ett statsbidragssystem bör vara utformat. Syftet är ju att på ett inte alltför litet område — de här tre bitarna — få pröva en alldeles ny modell som bl.a. för det intressanta med sig att den ger kommunerna större frihet än någon tidigare statsbidragsmodell och dessutom är avsedd att vara enkel. Jag vill i detta sammanhang understryka en, som jag tror, ganska unik formulering i kommunalekonomiska utredningens betänkande, en formulering som, enligt vad jag har kunnat läsa mig till, både departementschefen, statsrådet Aspling, och socialutskottet utan invändningar accepterar. Utredningen skriver: ”Det är nu av vikt att de tillämpningsföreskrifter som senare kommer att utarbetas får en sådan form att dessa intentioner inte äventyras. För KEU framstår det som naturligt att socialstyrelsen fastställer föreskrifterna efter samråd med kommunförbunden.” Här är det alltså klart utsagt att nu skall inga byråkrater hit och fingra och krångla till det som vi har gjort enkelt, och det är bra att det blir sagt. Ett par ord om de senare talarna. Jag tycker nog att herr Karlsson i Malung litet grand är efter sin tid. Tvisten om daghem och familjedaghem har väl ändå rätt mycket ebbat ut numera. Jag har fått intrycket här i kammaren att de flesta är överens om att båda formerna av tillsyn behövs. Var och en av dem har sina fördelar och säkert också nackdelar. Fördelar och nackdelar fungerar litet individuellt för olika barn. Det finns kommuner -— fru Troedsson har berättat för mig att det gäller hennes kommun =— där kön till familjedaghemsplatser är större än kön till daghemsplatser, därför att det är så många barn som behöver just familjedaghemmet och icke kan klara sig med en daghemsplats, så där behöver man bygga ut familjedaghemsverksamheten. Men det är ju alldeles uppenbart att herr Karlsson i Malung och fler med honom kommer att stödja det förslag som fru Troedsson refererade och som återkommer, nämligen att vi skall ha likvärdiga, neutrala bidragsregler. Samma procentsats kan ersättas i båda fallen, och då slipper man hela problemet om att prioritera det ena framför det andra. Den enda prioritering vi skall göra är naturligtvis den att man i varje kommun skall försöka klara platsantalet på det sätt som bäst behövs i just den kommunen. Så till sist några ord till herr Westberg i Ljusdal. Han beklagade att det ekonomiska utrymmet inte hade räckt till för att ta med statsbidrag till terapi och sysselsättningsverksamhet. Det har faktiskt, herr Westberg, över huvud taget aldrig diskuterats om det ekonomiska utrymmet kunde räcka till för detta. Det hade det kanske kunnat göra — jag vet inte hur mycket pengar som skulle behövas — utan orsaken till att detta inte finns med här är helt enkelt att sysselsättningsverksamhet och terapi inte med någon hittills använd definition någonsin har kallats för social hemhjälp, utan det är en helt annan sak som till äventyrs kan komma att få sitt bidrag någon gång, om det bedöms nödvändigt. Men det kan inte gärna ske över det här kontot i så fall, för med hemhjälp förstår vi faktiskt något annat. Det är således inte fråga om snålhet eller brist på pengar den här gången. Någonting liknande gäller i fråga om bilanskaffningen. Det var faktiskt heller inte riktigt rätt när herr Nilsson i Kristianstad sade att det är konstigt att man kan få statsbidrag till en rullstol som kostar 50 000 kronor men inte till en bil. Man kan få statsbidrag både till rullstol och till bil, men för dessa två fortskaffningsmedel gäller att ingendera går in under den kommunala färdtjänsten. Därför berättigar ingendera till statsbidrag i det sammanhang som vi nu diskuterar, men rullstolen kan bli statsbidragsberättigad som hjälpmedel för handikappad och bilen är statsbidragsberättigad från arbetsmarknadsstödet. Motiveringen till att man denna gång inte tagit upp rullstolar och bilar är alltså att såväl utredningen som departementschefen och utskottet har funnit det olämpligt att för samma ändamål ge statsbidrag över två helt skilda system. Man bör kunna söka sig fram över det ena. Men även här gäller att det är fråga om en verksamhet som är avsedd att ses över och omprövas efter en ganska kort tid, tre år. Skulle någon av de farhågor som nu rests i olika avseenden visa sig vara berättigad, så får väl regering och riksdag ta itu med det efter denna ganska korta försökstid. heter till upplåning utomlands för mindre och medelstora företag

Herr talman! Herr Sjönell har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att tillgodose även de mindre och medelstora företagens behov av långfristigt kapital vid ökad upplåning i utlandet. Kreditinstitutens möjligheter att tillgodose bl.a. de mindre och medelstora företagens behov av krediter varierar från tid till annan beroende på det allmänna konjunkturläget och de överenskommelser om likviditet och utlåningsvolym som träffas mellan kreditväsendet och riksbanken. Begränsningar av utlåningsmöjligheterna sker regelmässigt inte hårdare än att seriösa och livskraftiga företag erhåller de krediter som är erforderliga för verksamhetens upprätthållande och utveckling. Herr Sjönell anför vidare att statsmakterna i första hand försöker förmå företagen att realisera sin upplåning i utlandet när den inhemska kreditmarknaden inte räcker till för att tillfredsställa ambitionerna. Herr Sjönell understryker vidare att denna möjlighet endast är förbehållen de större företagen och att detta kredittillskott således i stor utsträckning går de mindre företagen förbi. Jag vill här understryka det självklara faktum att genom en upplåning i utlandet från de större företagens sida så lämnas den inhemska kreditoch kapitalmarknaden i motsvarande större utsträckning till de mindre och medelstora företagens behov. Kreditpolitiken är att betrakta som en helhet och kan den förstärkas genom upplåning utanför landet kommer sådana åtgärder hela kreditmarknaden till godo. Som jag understrukit senast vid höstens remissdebatt kan statsmakterna om så befinnes erforderligt tänka sig att själva förstärka kreditmöjligheterna genom upplåning utomlands. En sådan upplåning bör emellertid ha en mycket tillfällig karaktär och skall självfallet inte införas som ett permanent inslag i statsmakternas ekonomiska politik. Vid sidan om de större företagens upplåning på utlandsmarknaden har under de gångna åren Sveriges investeringsbank vid skilda tillfällen förstärkt sin kreditkapacitet genom att ta upp utlandslån. Sveriges investeringsbank lämnar sedan i sin tur lån även till den mindre och medelstora industrin. Om lämpliga erbjudanden i fråga om sådana lån uppstår så utgår jag ifrån att Investeringsbanken utnyttjar denna sin tidigare beprövade möjlighet. Däremot har inte Industrioch Företagskredit eller övriga s.k. mellaninstitut på kapitalmarknaden finansierat sig via utlandsupplåning. Möjligheterna att finansiera sig utomlands kan vara begränsade, men jag utgår från att de möjligheter som föreligger tas till vara aktivt. Statsmakterna har vidare, bl.a. genom riksbankens emissionstillståndsgivning, sökt att tillgodose dessa mellaninstitut så långt som kapitalmarknadens tillgångar vid varje tillfälle givit möjligheter till. Jag är medveten om att det kan föreligga svårigheter för mindre företag att uppträda på internationella lånemarknader som enskilda enheter. Då emellertid affärsbankerna numera har möjligheter att lämna den bankmässiga service som erfordras för en lånetransaktion i utlandet kan man möjligen tänka sig en upplåning för de mindre företagen i kooperativ form. Det blir således en fråga mellan en grupp av företag och vederbörande affärsbank om en förmedling av ett utlandslån den vägen kan genomföras. Några speciella åtgärder utöver vad som här har angetts för att tillgodose de mindre och medelstora företagens behov av långfristigt kapital kan jag för dagen inte ange.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för svaret, som till både sakinnehåll och utformning är relativt positivt. Det inger vissa förhoppningar hos de mindre företagen om att framtiden inte skall behöva bli så dyster i ifrågavarande avseende som den kanske utmålats för dem på en del håll. Jag är rätt övertygad om att svaret kommer att bidra till att dämpa småföretagens fruktan för att de skall bli fullständigt sidsteppade i en framtid, som kanske kommer att kännetecknas av ytterligare restriktioner och ytterligare svårigheter för just de här företagen när det gäller att hänga med och få sin del av den långsiktiga kreditgivningen. Herr Sträng påpekar att kreditinstitutens möjligheter att tillgodose de mindre och medelstora företagens behov av krediter varierar från tid till annan. Det gäller självfallet alla företag. Han fortsätter: ”Begränsningar av utlåningsmöjligheterna sker regelmässigt inte hårdare än att seriösa och livskraftiga företag erhåller de krediter som är erforderliga för verksamhetens upprätthållande och utveckling.” På den punkten är jag inte benägen att hålla med finansministern. Inställningen i det här fallet beror helt och hållet på vilka krav man har när man talar om ”verksamhetens upprätthållande och utveckling”. De gångna årens erfarenheter förskräcker många. Det har funnits perioder då det har varit extra hårda kreditrestriktioner, som särskilt hårt har drabbat just de små företagen. Det s.k. idiotstoppet för några år sedan var väl den svåraste restriktionen hittills. Den var så pass hård heter till upplåning utomlands för mindre och medelstora företag att många småföretag inte ens hade möjlighet att upprätthålla driften utan helt enkelt fick slå igen. Än mindre hade de möjlighet att utveckla sin verksamhet. Ett kreditstopp kan få olika verkningar. När det gäller sunda och livskraftiga företag behöver kreditrestriktioner inte leda till att verksamheten läggs ner utan de kan upprätthålla driften. Men att påstå, som herr Sträng gör, att de samtidigt kunnat utvecklas vill jag beteckna som en överdrift. Denna fråga är dock inte huvudämne för denna debatt, och jag skulle därför vilja gå vidare i min kommentar av svaret. Finansministern säger på nästa punkt, där jag har anledning att göra en viss reservation, att han vill understryka vad han kallar det självklara faktum att genom en upplåning i utlandet från de större företagens sida lämnas den inhemska kreditoch kapitalmarknaden i motsvarande större utsträckning till de mindre och medelstora företagens behov. Detta är jag inte alls benägen att hålla med om. Vad herr Sträng vill säga är att den inhemska och den utländska kapitalmarknaden fungerar ungefär som kommunicerande kärl, dvs. att om storföretagen lånar pengar utomlands, skulle ett lika stort kreditrum uppstå för de mindre företagen på den inhemska marknaden. Formuleringen ”i motsvarande större utsträckning” visar att det är så herr Sträng resonerar. Men så är inte förhållandet. Det verkliga förhållandet är att den svenska kapitalmarknaden är åtstramad. Ibland kan den t.o.m. med ett hårt ord betecknas som krank. I varje fall har den sedan länge varit åtstramad. I ett sådant läge har regelmässigt och naturligen — däri ligger ingen värdering utan bara ett konstaterande av faktum — de större företagen haft bättre möjlighet att tillgodose sina behov. De mindre företagen har haft väsentligt sämre möjligheter. Det har sagts att de mindre företagen har varit diskriminerade. Det vill jag inte säga i dag, eftersom jag vill göra det erkännandet att statsmakterna, framför allt under herr Strängs tid som finansminister, genomfört väsentliga förbättringar, inte minst genom inrättandet av Industrikredit och Företagskredit. Men fortfarande är de i underläge. Det förhållandet att de stora företagen på grund av ytterligare svårigheter och begränsningar av den svenska kapitalmarknaden tvingas ut på den utländska medför inte att situationen blir lättare för de svenska småföretagen. De är i ungefär samma läge som tidigare. Om en lättnad på grund härav skulle inträffa, som finansministern vill göra gällande, har vi dock att räkna med en eftersläpningseffekt som gör att det dröjer en tid innan de får uppleva ett kanske något förbättrat tillstånd. Jag noterar att herr Sträng säger att en statlig upplåning utomlands kan tänkas. Finansministern bekräftar därvidlag vad han sade i remissdebatten. Jag vill klart understryka det riktiga i min och vår uppfattning att en statlig upplåning utomlands av stora kapitalsummor måste ha tillfällig karaktär. Annars kan högst ovälkomna konsekvenser uppkomma. Jag har inte anledning att gå närmare in på detta utan vill bara understryka den uppfattningen i anslutning till det lämnade svaret. Sveriges investeringsbank har så småningom blivit en bra inrättning också för de små företagen. Från början var det väl mest de stora företagen som hade nytta av den, men Sveriges investeringsbank har börjat bli till nytta och glädje även för de mindre företagen, även om bankens verksamhet i det avseendet ännu inte är särskilt mycket att skryta med. Men det förefaller vara en stigande trend, och om den står sig är det glädjande. Vad jag tycker är intressantast i interpellationssvaret är vad finansministern säger om Industrikredit, Företagskredit och de övriga s.k. mellaninstitutens möjligheter att finansiera sig på den utländska kapitalmarknaden. Herr Sträng säger att deras möjligheter att finansiera sig utomlands kan vara begränsade. Han säger dock att han utgår från att de möjligheter som föreligger tas till vara aktivt. Jag kan inte tolka detta annat än så att det alltså finns formella möjligheter för Industrikredit och Företagskredit att låna på den utländska marknaden. Jag har inte hunnit i detalj studera förutsättningarna, men självfallet måste det finnas formella förutsättningar härför i bolagsordningar osv. Av formuleringen i svaret att döma finns det tydligen sådana förutsättningar. I så fall tycker jag att det är en ytterst intressant och mycket positiv upplysning. Jag vill från denna talarstol kraftigt understryka finansministerns uttalande att de här instituten bör tillvarata den möjligheten aktivt. Det är en mycket viktig uppmaning från landets finansminister till dem som leder instituten att verkligen aktivt verka i det här sammanhanget, eftersom det kan betyda så enormt mycket för de mindre företagen. Herr Sträng säger sig vara medveten om de svårigheter som föreligger för de mindre företagen när det gäller att låna utomlands. Jag betraktar den insikten hos finansministern som ett positivt inslag. Den måste ju betyda att herr Sträng och regeringen är beredda att verkligen ingripa från den här utgångspunkten för att hjälpa de mindre företagen, om det skulle kärva till sig på allvar. Sedan kommer det andra ytterst intressanta avsnittet av finansministerns interpellationssvar — intressant därför att det ger en vision framåt i tiden och pekar mot ett slags innovation. Herr Sträng säger att eftersom de små företagen har svårt att själva gå ut och låna på utlandsmarknaden kan man tänka sig att de slår sig samman och uppträder kollektivt med svenska affärsbanker som förmedlare av en upplåning i kooperativ form. Det är ett intressant uppslag, men tankegången är rätt outvecklad och kan väl inte vara mera i ett interpellationssvar. För min del är jag trots allt litet skeptisk inför det här. Efter nära 30 års arbete bland de små företagen har jag lärt mig en sak: att förmå dem till ett kollektivt uppträdande i ekonomiska sammanhang är utomordentligt svårt. Svårigheterna är legio, framför allt när det gäller vad jag med ett enkelt uttryck skulle vilja kalla prioriteringsfrågor. Om man skulle ordna en sådan här kooperativ upplåning skulle tvärt frågan komma: Vem skall få första ”tjing”, vem skall få den första delen av heter till upplåning utomlands för mindre och medelstora företag det kollektiva lånet och vem skall få den största biten av det? Och hur skall det fördelas mellan företagen? Skall det vara efter omsättning eller efter de säkerheter de kan ställa, etc.? Men detta är kanske inte det svåraste i den här problematiken.

Tanken är emellertid intressant, och den måste innebära en innovation. Det ger mig anledning att ställa en direkt fråga till finansministern. Om ett sådant här ifrågasatt kollektivt arrangemang med kooperativ upplåning i utlandet skall få en meningsfull praktisk anknytning till de villkor som gäller för de små företagen, tror jag att det är helt nödvändigt att staten tecknar en garanti. Vi fick en gång i världen en innovation som har uppfattats som intressant och efterföljansvärd även utomlands, nämligen de statliga industrigarantierna via företagarföreningarna. Om vi kan få en motsvarande form på det internationella planet, tror jag att vi har gjort en svensk innovation, till stor nytta för de mindre företagen. Jag vill därför fråga: Har finansministern samma uppfattning, att detta vore ett lämpligt arrangemang? För min del anser jag det vara ett nödvändigt arrangemang; annars är idén dödfödd. Jag vill slutligen notera att finansministern för dagen inte anser att några speciella åtgärder är aktuella för att tillgodose de mindre företagens behov av långfristigt kapital. Nej, några sådana är kanske inte påkallade just i dag, även om man ser mörka moln avteckna sig vid horisonten. De här företagen får väl finna sig i att lida den permanenta brist på långfristigt kapital som de har vant sig vid under årtionden. Det är för övrigt på den punkten som den omtalade diskrimineringen av småföretagen gentemot de stora företagen starkast lyser i ögonen. Det är ett faktum som vi inte kommer ifrån. Men de har ju hankat sig fram och de har fått vissa förbättringar, så det finns ingen anledning att gnälla. Det är som sagt bara att konstatera faktum. Men, herr finansminister, den innersta grunden till den här interpellationen från min sida var kanske inte att ta upp det vanliga talet om svårigheterna för småföretagen att få långsiktiga krediter och det vanliga kravet i det sammanhanget. Det var att ge uttryck för en mycket påtaglig oro för att den ojämlikhet i det här sammanhanget, som förefinns och alltid har förefunnits när det gäller att få tag i långa krediter, skulle ytterligare ökas om det blir ännu större svårigheter på den svenska kapitalmarknaden. En oro för att det som riksbankschefen har talat om kommer att inträffa, nämligen att vi kanske för flera år framåt under 1970-talet eller under hela 1970-talet — jag vet inte om han är rätt citerad, men i varje fall för en tid framåt — kommer att ha det så besvärligt att vi måste rekommendera företagen att låna utomlands. Mot den bak grunden har inte bara jag utan också många av de företag som är berörda fruktat att småföretagen kanske skulle bli ännu mera sidsteppade. Nu har jag, som jag sade inledningsvis, blivit i viss mån lugnad av finansministerns svar. Jag tycker att det var ett positivt svar i många stycken. Framför allt var det positivt i den bemärkelsen att det avsnitt som jag längst har uppehållit mig vid visar framåt i tiden och kan bli en innovation, som jag har uttryckt saken, av största intresse för småföretagen.
Herr talman! Interpellantens inlägg ger mig anledning till ett par korta kommentarer. Naturligtvis är det på det sättet att den svenska lånemarknaden, när den står till tjänst för olika sektorer, är att betrakta som en marknad. Sektorerna är kommunicerande kärl. När de större företagen söker emissionstillstånd för att få sälja sina obligationer på svensk marknad, så är det riksbanken som sorterar och säger ja eller nej. Riksbanken har under senare år sagt nej och hänvisat de större företagen till utlandsupplåning. De har också agerat på det sättet. Vi kan ju i dagstidningarna följa hur företagen och t.o.m. storbankerna går ut och finansierar sig på utlandsmarknaden. Genom att hänvisa de större företagen till den vägen skapar man möjligheter för den inhemska kapitalmarknaden att vidarebefordra sina resurser till — låt mig säga — Industrikredit, Företagskredit och Sveriges investeringsbank, som genom den kapitalförstärkningen sedan i sin tur kan låna ut till de mindre och medelstora företagen. Sambandet mellan de stora och de små företagen i det schema som jag här skisserade är enligt min mening alldeles odisputabelt, och jag tror nog att herr Sjönell ger mig rätt i det om han tänker efter litet närmare. Nu finns det ju en annan sak som har betydelse i sammanhanget. Jag berörde den inte i mitt interpellationssvar, men herr Sjönell och jag och de flesta här känner till vad som är anledningen till att företagen så intensivt riktar sig mot den svenska kapitalmarknaden och drar sig för att undersöka möjligheterna att låna utomlands. Det är helt enkelt de skilda kreditvillkoren. Skall man betala ett par procent mera för sitt lån, då är det lånet inte lika attraktivt om man kan tillfredsställa lånebehovet här hemma till en lägre ränta. Får jag en amorteringstid på fyra eller fem år, så är inte heller lånet så attraktivt som ett lån på femton år, vilket jag kan få här hemma. Det är alltså detta som är orsaken till trängseln på den svenska kapitalmarknaden och olusten inför att ge sig utomlands och förstärka sin kassa. Men när anspråken på kapital är så avancerade som de är just nu så har det inte funnits någon annan möjlighet än att anvisa vederbörande att ge sig ut. Den här tanken på kooperativ samverkan från småföretagens sida kan heter till upplåning utomlands för mindre och medelstora företag man ju kalla för innovation eller vad herr Sjönell vill. För mig var det en naturlig reflexion att om den lille företagaren inte är så att säga internationellt kreditvärdig, så kan tio småföretagare i samverkan vara intressanta. Det samlade lånebeloppet kan vara av den storleksordningen att det är motiverat att försöka realisera lånet på utlandsmarknaden. Naturligtvis kommer det att innebära att dessa företag får ta ett solidariskt ansvar för det lån som de gemensamt skaffar sig. Däremot tror jag inte att fördelningsfrågan behöver bli något större problem, för den kan man ju klara av innan man i det här tänkta fallet ger sig ut och lånar. Men jag är medveten om att man inom företagarsektorn är utomordentliga individualister och att den här organisationstanken, som finns i botten, inte ligger särdeles väl till för småföretagarna. Jag tror emellertid att eftersom nöden inte har någon lag vore det bättre om man satte sig ned och funderade i de här riktningarna. Men staten kan ju inte ge några garantier åt ett enskilt företag som går ut på marknaden och lånar, utan dessa garantier får vederbörande företag självt svara för när dess kreditvärdighet prövas. På samma sätt får enligt min uppfattning ett kollektiv av företagare själva svara för sina åtaganden och sina kreditgarantier. Kalla det därför gärna en begränsad innovation — det vore fel om jag ställde i utsikt någonting annat. Nu råkar ju herr Sjönell ha den ”civila” befattningen att han är direktör i en småföretagarförening, och om mitt uppslag ger herr Sjönell anledning att undersöka dessa möjligheter kan den här lilla interpellationsdebatten eventuellt ge litet mer än vad en interpellationsdebatt vanligtvis ger.
Herr talman! Självfallet kommer jag att undersöka det här uppslaget, som jag fortfarande betraktar som en intressant innovation, i Svensk industriförening som jag, såsom finansministern påpekade, har en del att göra med — detta trots det något nedslående meddelande som finansministern lämnade i sitt andra inlägg. Organisationstanken har varit svår att genomföra bland de små företagarna — det är alldeles riktigt. Men å andra sidan har det skett en viss utveckling av de organisationer som arbetar bland småföretagarna.

Samtidigt har jag, som jag påpekade i mitt förra inlägg, erfarenheter från bortåt 30 år som säger att om det är något område, där det stöter på patrull och är besvärligt och ibland nästintill omöjligt att få organisationstanken att slå igenom i det praktiska livet, så är det när det gäller att i sådana här ekonomiska sammanhang organisera upp verk samheten kollektivt och solidariskt. Där kommer nämligen misstänksamheten in ganska snart, och man är medveten om att Pettersons mekaniska verkstad kanske inte är lika stabil som Lundströms textilfabrik och vice versa. Detta gör att redan från början är misstänksamheten så stor att man kanske hellre avstår från att organisera sig. Men jag tycker ändå inte att det är riktigt logiskt när herr Sträng säger att på samma sätt som staten inte kan engagera sig för ett enskilt företag kan man inte engagera sig för ett kollektiv av små företag. Ett förverkligande av den tanken på den inhemska marknaden skulle ha inneburit att man aldrig kunnat få industrigarantierna, som så framgångsrikt verkat just inom Sverige via företagarföreningarna. Jag tycker inte att det är någon större skillnad i sak om det rör sig om lån utomlands eller om staten lämnar en industrigaranti, en borgen, för ett lån som via företagarföreningarna förmedlas till småföretag och — efter den senaste utvecklingen — även till grupper av företag. Jag skall inte fortsätta debatten om detta med kommunicerande kärl. Jag vidhåller vad jag har sagt och hänvisar till att det inte är hundraprocentigt säkert att mekanismen verkar på detta sätt. Jag upprepar, herr finansminister, att i varje fall blir det en fördröjd effekt som kan vara besvärlig och som kan innebära stora svårigheter för de små företagen innan nivån i dessa kärl blir densamma. Det här med skilda kreditvillkor är en ganska fundamental förklaring, men det är inte bara det som spelar in. Vi har ju också oerhörda investeringsanspråk. Jag skall nogsamt akta mig för att här försöka inspirera finansministern till debatt om vad det egentligen är för investeringskrav som ställs på den svenska kapitalmarknaden framöver. Följaktligen skall jag inte här gå in på frågan om utbyggnaden av kärnkraften. Den saken låter jag anstå till en annan gång. Men som finansministern underströk har vi enorma investeringsbehov och investeringskrav, som tillsammans med de skilda kreditvillkoren bidrar till att' ytterligare accentuera den rådande kreditknappheten. Den saken är klar. Jag skall sluta med att tacka finansministern för det uppslag han här gav. Jag hoppas att det inte bara blir en antydan till en innovation utan att vi kan få återkomma till frågan när vi sett vad det finns för praktiska förutsättningar. Och det skall vi sätta i gång med att undersöka genast.
Herr talman! Jag ville bara uppmuntra herr Sjönell; det är också därför som jag tar ordet ännu en gång. Vi har på såväl konsumentsom producentsidan kooperativa organisationer som i sin egenskap av kooperativ gemenskap driver liknande hanteringar. Kooperativa förbundet är t.ex. fullt värdigt att gå ut och ta ett utlandslån. Jag skulle t.o.m. tro att Sydöstra Sveriges skogsägareförening eller Norra Sveriges skogsägareförening är kapabla att göra det. I varje fall finns det ingenting som talar emot den tanken. Och här får väl de små industriföretagarna efter känt föredöme försöka skaffa sig samma stabilitet i den inre sammanhållningen, så att den diskussion som jag har aktualiserat i dag kan föras vidare.
Herr talman! Ja, herr finansminister, vi skall verkligen på allvar undersöka möjligheterna för det. Slutligen vill jag helt kort säga att för mig framstår föreningsrörelsen, oavsett om den manifesterar sig i Sydöstra Sveriges skogsägareförening eller i annat sammanhang, som ett utomordentligt föredömligt bevis på vad man kan uträtta med samverkan och solidaritet. Det är bara det att med den mångfald av branscher som finns inom industrin har det inte varit lika lätt att skapa samma förnämliga sammanhållning som på skogens och jordbrukets områden, där det i princip bara rör sig om två branscher. Men vi skall göra vårt bästa, och vi tänker följa finansministerns rekommendation så gott vi kan.
Herr talman! Herr Wirtén har frågat mig om jag är beredd att medverka till en omläggning av företagsoch kapitalbeskattningen så att lättnader åstadkommes för de mindre och medelstora företagen. Herr Wirtén tar upp frågor som i de flesta fall är föremål för överväganden inom företagsskatteberedningen och 1972 års skatteutredning. Jag vill också erinra om att vissa lättnader vid förmögenhetsbeskattningen av mindre och medelstora företag genomförts genom lagstiftning i våras.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
Och visst är det så att delförslag angående ändring av förmögenhetsoch arvsskatterna har antagits av årets riksdag, och riksdagen kommer innan sessionen är slut att ta ställning till det i våras beställda förslaget om förbättring av gåvoskatten. Och visst är det också så, att företagsskatteberedningen har fått tilläggsdirektiv att fundera över vilka åtgärder som bör vidtas för att underlätta generationsväxlingarna i familjeföretagen. Men är då allting frid och fröjd? Kan vi, som finansministern tycks mena av svaret att döma, bara lugnt vänta på att utredningskvarnen Nr 136 så småningom skall mala fram något användbart? Man skulle väl utan Torsdagen den vidare kunna svara ja på det, om inga allvarliga skador inträffar under 5 december 1974 väntetiden. tassen SNR Hur ser det då ut i verkligheten? Ett flertal undersökningar visar med Om skattelättnader helt klara siffror att den upphandling, fusionering och i vissa fall ned — för de mindre och läggning av familjeföretag som förekommit i stor utsträckning under medelstora de senaste åren bara blir allt vanligare. Det är en klar acceleration i detta — företagen avseende. I dagarna har två intressanta undersökningar om familjeföretagens situation presenterats. Den ena har gjorts i Västerbotten, och den andra i Kronobergs län. Båda undersökningarna bekräftar att det pågår en snabb strukturförändring, där särskilt de medelstora familjeföretagen —- med omkring 100 anställda — försvinner som självständiga företag. I Västerbotten har en tredjedel av familjeföretagen inom länet sålts under de senaste fem åren. Det är också intressant att notera att det förslag till lag om kontroll av företagsförvärv i vissa fall som regeringen själv — närmare bestämt justitiedepartementet — publicerade för ett par veckor sedan redovisar statistik som pekar på att fusioneringstakten snabbt ökar. Av detta drar man de slutsatser som leder fram till lagförslaget. Det finns ingen anledning att kommentera den saken nu. Det blir säkert tillfälle till det senare. Den här utvecklingen går sålunda att bevisa med hjälp av statistiska uppgifter från skilda undersökningar. Men den kan också personifieras. I mitt hemlän — Jönköpings län — är det inte svårt att hitta åskådningsexempel. I början av november såldes ett mycket framgångsrikt företag inom gummiindustrin till — som så ofta sker — ett utvecklingsföretag. Varför? Ja, företagaren i fråga tyckte enligt egen utsago att det var för jobbigt och för stressigt att driva verksamheten, och — han är 58 år — såg arvsskiftet som ett nära oöverstigligt berg. Det var lättare att sälja. Det är inte synd om företagaren. Han har säkert fått ut sitt. Men hur går det med företaget i det lilla Smålandssamhället? Är sysselsättningen tryggad för de många anställda? Är det bra att ett företag som står på egna ben sugs upp i en stor industrikoncern? Bilden är således helt klar. Familjeföretagen försvinner i snabb takt. Återväxten av nya företag är mycket svag. Sammantaget är det en dyster bild, som stämmer till eftertanke inför framtiden.

Vi har till årets riksdag presenterat ett så gott som heltäckande program för att underlätta de här företagens verksamhet. Låt mig i några punkter erinra om följande: 1. Den ekonomiska politiken måste utformas så, att företagens investeringsvilja stimuleras. Lönsamheten måste hållas uppe på en rimlig nivå och soliditeten i mindre företag förbättras. 2. Trygghetsfonder bör inrättas för mindre och medelstora företag genom rätt till skattefria vinstavsättningar. De mindre företagen bör ges möjlighet att upprätta sådana fonder genom att avsätta en del av arbetsgivaravgiften. Det förslaget har riksdagen nu beslutat att låta utreda. 3. En särskild bolagsform för mindre företag med begränsad personlig ekonomisk ansvarighet bör inrättas. Även detta förslag har bifallits av riksdagen, och utredning är tillsatt. 4. Uppgiftsoch uppbördsskyldigheten för de mindre företagen måste lindras och frågan om ekonomisk kompensation lösas. 5. Konsekvenserna för de mindre företagen av övergången till ökade arbetsgivaravgifter bör kartläggas och åtgärder vidtas för att motverka de negativa effekterna av denna utveckling på mindre och/eller arbetsintensiva företag. 6. Den faktiska sambeskattningen måste bort. Det är inte rimligt att man skall behöva byta företagsform bara för att få de lättnader i familjebeskattningen som andra får. 7. Familjeföretagens möjligheter att överleva generationsskiften måste förbättras och kapitalbeskattningen i sådana företag ges en företagsekonomiskt realistisk utformning. Det är ju detta som den här interpellationen närmast rör. Förslaget skall utredas av företagsskatteberedningen enligt riksdagens majbeslut. 8. Stimulansåtgärder av konjunkturpolitisk eller annan art måste utformas så, att också de mindre företagen kan dra nytta av dem, t.ex. som en kombination av avdrag och bidrag. 9. Kapitalförsörjningen för mindre och medelstora företag måste tryggas. Medel ur AP-fonderna bör i ökad utsträckning ställas till dessa företags förfogande, bl.a. via banker och mellanhandsinstitut. Utlåningsmöjligheterna för företagarföreningar bör vidgas. Samordningen av kreditstödet till mindre och medelstora företag måste förbättras. 10. Företagarföreningarna bör tillföras ytterligare resurser och utvecklas till regionala serviceorgan, som kan erbjuda de mindre och medelstora företagen ett brett register av tjänster. 11. Förmågan till nyskapande i mindre företag bör tas till vara och produktutvecklingen stödjas och stimuleras. Företagarföreningarna bör ges möjlighet att lämna enskilda och företag produktutvecklingslån eller kreditgarantier. I den undersökning som utförts i Kronobergs län av den företagsekonomiska institutionen vid u-filialen i Växjö sägs — jag skall be att få citera ett par meningar: ”Studiens huvudintryck är inte svårt att sam manfatta: familjeföretaget som verksamhetsform vid industriell aktivitet Nr 136 har ett egenvärde och kan inte bara ses som ett bihang till storföretagen. Torsdagen den Familjeföretagen är värdefulla för samhället inte bara som grogrund för 5 december 1974 produktidéer eller som ”hantlangare” åt större verksamheter: i lönsamhetstermer fungerar småföretagen många gånger bäst. Det finns alltså - Om skattelättnader all anledning att på ”rationell” bakgrund skapa förutsättningar för ett fort — för de mindre och satt familjeföretagande.” medelstora Jag vill gärna instämma i det, och jag tror att det helt stämmer med = företagen den syn vi har på de här frågorna i folkpartiet. Men jag kan inte underlåta, herr talman, att ställa denna sammanfattning mot det, som jag tycker, märkliga uttalande som återfinns i den tidigare nämnda regeringspromemorian angående förslag till lag om förvärv av företag.

Om inte, är det väl nödvändigt att något snabbt görs för att stoppa det stora bortfallet av mindre och medelstora företag. Orsakerna är naturligtvis många och ofta samverkande. Men det helt överskuggande problemet är skatteoch avgiftspolitiken. Det måste anses vara dokumenterat nog vid det här laget, och det är naturligtvis bakgrunden till den här interpellationen. Finansministern svarar att vissa lättnader har gjorts beträffande förmögenhetsoch arvsskatten — som jag sade tidigare — och att en förändring skall ske beträffande gåvoskatten. Det är bra att de förändringarna har vidtagits, men det finns ju i dag rätt många skattekunniga som hävdar att de för flertalet familjeföretag är mindre väsentliga och att det i vissa fall t.o.m. — det är naturligtvis undantagsfall — kan bli en skatteskärpning. När riksdagen i maj i år fattade beslut om förmögenhetsoch arvsskatten, sade finansministern att regeringens förra försök att förbättra företagsbeskattningen — det var 1970 — misslyckades. Det blev en pappersreform som inte fick önskad effekt i praktiken, sade han. Finansministern hoppades dock att de nu gällande reglerna skall vara ”ett djärvare och riktigare grepp”. Det kan emellertid som sagt redan sättas i fråga om effekterna skall bli mer positiva den här gången. I varje fall finns det inga tecken i företagsstatistiken som tyder på att så skall bli fallet. Tvärtom. Nå men, säger kanske då någon, företagsskatteberedningen skall ju utreda frågan. Ja, det är riktigt, men jag tycker att företagsskatteberedningen alltjämt har för snäva direktiv. De tilläggsdirektiv som riksdagen beställde i våras var bra och preciserade vad gäller det förslag som nu 133 kommit till riksdagen om gåvoskatten. Men beträffande de mindre och medelstora företagens mer allmänna skattesituation har tilläggsdirektiven enligt min uppfattning enbart inriktats på generationsväxlingsproblemet. Svårigheterna är emellertid vidare än så. Därför måste ytterligare förändringar vidtas om inte den rikt givande produktionskossan, som familjeföretagen utgör, skall dö innan något eventuellt gräs hinner växa fram.
Herr talman! Interpellanten ställde själv frågan: Har vi då inget annat att göra än att vänta på utredningens förslag? Och jag har inget annat att rekommendera honom; vi har inget annat att göra än att vänta på de förslagen. Då jag tycker att debatten i dag även om den förs på rätt plats inte förs på rätt tid, skall jag avstå från att utveckla texten vidare. Jag föreslår interpellanten att han återkommer med sina synpunkter just när den rätta tiden föreligger för att diskutera dessa skattefrågor. Det är när vi har papperen på bordet.

Herr talman! Jag vill gärna ge finansministern det erkännandet att jag under de år som jag varit i riksdagen alltid har tyckt att finansministern har tillhört de verkligt handlingskraftiga politikerna. Därför finner jag det något överraskande att finansministern nu utan vidare avfärdar ett viktigt näringslivsproblem därför att utredning pågår. Jag tror inte att det skulle vara någon större svårighet att peka på mängder av regeringsinitiativ inom områden där utredningsarbete pågår, därför att regeringen —- och många gånger i synnerhet finansministern — har bedömt det som nödvändigt att handla. Utvecklingen har tett sig sådan att man inte bara kan sitta med armarna i kors. Jag vill nog hävda att när man ser på den statistik som jag åberopat, så inser man att läget är bekymmersamt. Därför borde regeringen inför en ny riksdagssäsong ta tag i dessa frågor och fundera över om inte särskilda åtgärder borde vägas in i den statsverksproposition som snart kommer på riksdagens bord.